Fru talman! I den del av sitt svar där justitieministern kommenterade mina synpunkter var hennes huvudsakliga ståndpunkt att hon inte trodde på någon enkel åtgärd. Det här var mycket mer svårt och komplicerat. Jag vet inte om jag själv har gjort mig känd för att tro att det alltid finns enkla lösningar på svåra problem här i världen. Men just i det här fallet behöver vi ju inte gå så väldigt långt från Sverige. Vi behöver inte söka oss till det inre av Afrika eller till öarna utanför Indonesien någonstans för att se på alternativ till den lösning som den svenska regeringen har valt under höstens och vårens diskussioner. Vi behöver faktiskt bara vända oss till våra norska vänner, till ett samhälle som i mångt och mycket har en liknande historia som vi efter andra världskriget. De står oss ju också kulturellt och demokratiskt väldigt nära. Där har man valt en annan lösning - visserligen först efter att man i Stortinget hade hamnat i en situation där socialdemokraterna befann sig i minoritet och tvingades gå med på en uppläggning som sedan blev den s.k. sanningskommissionen. Det fanns väl en och annan i Norge som inte var övertygad om att det här var den bästa lösningen på ett svårt problem. Men såvitt jag har kunnat uppfatta situationen är det så att man i dag i Norge - inklusive, tror jag, justitieministerns partivänner på andra sidan kölen - gör bedömningen att det här var en bra metod. Det är väl ändå inget fel att lära av andra? Den fråga man skulle vilja ha svar på i den här debatten är därför: Vad är det som gör att justitieministern är så fullständigt övertygad om att den metod som fungerade väl i Norge är omöjlig i Sverige, och att vi behöver tio, femton eller tjugo år för att lösa detta svåra problem? Det kanske finns några fundamentala skillnader mellan norsk och svensk säkerhetstjänst och mellan Men de har inte framförts med någon större kraft i debatten. Nu har justitieministern chansen att berätta för oss om den stora skillnad som finns mellan Norge och Sverige. I det sammanhanget tog justitieministern också upp det här långa perspektivet genom att tala om att vi började redan för tio år sedan. Man ser framför sig hur socialdemokraterna planmässigt har gått igenom den här frågan med start någon gång 1987-1988 fram till i dag. Den fråga som då pockar på ett svar är förstås: Skulle regeringen ha givit något av de här tre uppdragen - i november, i december och i mars i år - om inte Leanderakten hade läckt ut, om inte fyra partier i riksdagen hade krävt en norsk kommission? Det finns gott om tid för justitieministern att svara på den frågan. Jag tror inte att jag är den ende som ser fram emot att få höra svaret på detta. Till sist vill jag ta upp något annat i detta inlägg. Justitieministern förklarade att hon inte tror att det här är så plågsamt. Det är bara långvarigt och komplicerat. Det har hållit på länge. Låt oss hoppas att det inte är plågsamt. Men jag tror att det kan vara det, för det är så oerhört svårt med säkerhetspolis. Och det är förstås svårt att för generationer som kommer senare förklara hur det var en gång i tiden, när det t.o.m. fanns riksdagspartier i vårt land som förespråkade diktatur, och när vi på andra sidan Östersjön hade en av de mäktigaste diktaturer som världen har skådat. Jag har trott att det kan vara svårt. Jag har försökt att hitta förklaringar till detta när jag har försökt att förstå och för andra människor förklara varför socialdemokraterna väljer den strategi som man nu återigen har valt. Men om det inte ens är så är det väl väldigt lätt för justitieministern att välja den norska lösningen?
Fru talman! Det är en sak som jag inte förstår med Marianne Samuelssons frågeställning - och det är ärligt att jag inte förstår det. Marianne Samuelsson talar om att människor har rätt att få veta vad som finns i säpos register, i det historiska materialet. Vilka registrerades och vad var det som registrerades? Så tycker Marianne Samuelsson att det inte räcker med forskningen. Men det är inte det som forskningen skall ge svar på i förhållande till vad människor vill veta. Forskningen skall ge svar av ett mer allmänt, övergripande slag: Vad höll säpo på med? Hur arbetade man? Hur följde man det regelverk som fanns? Man skall värdera detta och sätta in det i det historiska, kulturella och sociala sammanhanget. När det gäller människors rätt att få veta vad säpo registrerade, vad som finns i säpos register, är det ju ändringen av sekretessreglerna som är den viktiga åtgärden. Den berör inte Marianne Samuelsson över huvud taget. Har det inget intresse att det på riksdagens bord ligger ett lagförslag som innebär att vi häver den absoluta sekretessen för säpo? Vi öppnar och gör det möjligt - och det är faktiskt en historisk händelse - för enskilda människor att få rätt att veta vad som finns i säpos register. Har det ingen betydelse för människors möjlighet att få veta och ha förtroende för säpo i dag? Det här är nämligen ett av de viktigaste skälen i hela lagstiftningsarbetet. Vi har säkerställt att vi har ett helt annat säpo som arbetar på ett annat sätt och som har ett annat regelverk. Vi har en helt annan kontroll över vad de gör. Det är det som skall gälla i dag och framöver. Samtidigt ändrar vi regelverket så att man kan gå in och få veta hur det var tidigare och få svar på alla sina frågor. Marianne Samuelsson åberopar Norge som en förebild även i det här avseendet. Men det är som jag sade tidigare: Den norska utredningen har inte lett till en insyn för de norska medborgarna när det gäller vad som finns i deras säkerhetspolisarkiv. Det pågår nu i Norge ett lagstiftningsarbete som syftar till att göra vissa öppningar, men det går inte alls så långt som det förslag som riksdagen här i Sverige skall ta ställning till. Det är ett mycket begränsat förslag. Jag är inte alls övertygad om att det är som ni tydligen har fått för er, att den här processen i Norge är avslutad. Det tror inte jag. Jag tror inte att det är så stor skillnad mellan svenska medborgare och norska medborgare och att man i Norge kommer att nöja sig med att inte få en insyn i registren och få veta vad det finns för uppgifter där. Jag är övertygad om att den här debatten kommer att fortsätta i Norge. Det skulle den också ha gjort i Sverige om vi inte hade fattat beslutet att vi nu måste ändra sekretessreglerna, att vi måste öppna arkiven. Det är det arbetet har gått ut på. Bo Könberg har något slags föreställning om att det här är ett arbete som hela tiden genomförs under tvång. Vad skulle regeringen ha gjort om inte Leanderakten hade läckt ut? Men snälla Bo Könberg, att Leanderakten skulle bli känd var ju förutsatt när vi gjorde den här ändringen, när vi öppnade sekretessen och gjorde det möjligt för forskare att gå in och få del av vad som finns in säpos arkiv. Vi visste att i samma ögonblick vi öppnade för forskare kommer det naturligtvis att bli en debatt kring dessa frågor. Det var därför vi hade lagt upp ett arbete som innebar att vi redan visste att vi skulle gå steget vidare, nämligen att öppna även för vanliga människor att få insyn i registren. Det var då beslutet kom att inte bara enskilda människor skall få rätt att leta efter uppgifter efter sig själva och möjligtvis säga: Detta anser jag var fel. Vi uppdrog åt den myndighet som var inrättad för att kontrollera säpos verksamhet att ta reda på: Vad finns det för fall som är av det slag som Leanderfallet visar på existerar, dvs. att uppgifter som inte var av särskilt allvarligt slag användes vid personalkontroll på ett sådant sätt att det ledde till vad vi i dag anser vara orimliga konsekvenser för den enskilde? Vi vill att man skall ta reda på om det finns flera sådana fall. Vi arbetar alltså i båda riktningarna. Enskilda människor måste få rätt att veta det de är intresserade av. Men samtidigt måste det också bedrivas ett effektivt arbete för att kartlägga hur arbetet bedrevs och vilka konsekvenser det blev för enskilda. Det är detta jag menar är det stora och långsiktiga arbete som måste göras. Om ni tror att Lundkommissionen har löst alla problemen i ett land när det gäller människors krav på att få veta hur deras säkerhetstjänst arbetar tror jag att ni rent ut sagt är litet naiva.
Fru talman! Det var intressant få veta att vi var naiva för att vi tyckte att Lundkommissionen i Norge hade hanterat dessa frågor bättre än vad man gjort i Sverige. Jag tror att vi delar den naiviteten med väldigt många svenskar som inte med den emfas som justitieministern har är övertygade om att regeringen hanterat den här frågan så perfekt. Det var precis så det lät. Alltihop har under tio år skett precis på det sättet, och helt enligt de önskemål som har framförts från de medborgare som vill ha insyn. Det är väldigt intressant att notera vad som sades i den debatt som var här i riksdagen den 20 november och som begärdes av de partier som ville ha en ökad insyn. Justitieministern meddelande då till riksdagen att dessa pengar skulle finnas för forskning och insyn. Justitieministern nämnde då att man också skulle forska på IB-affären och IB-materialet. Det har efter debatten framkommit att en hel del av IB-materialet lär vara förstört. I dag får vi höra att arkiven har gallrats genom åren. Sedan säger justitieministern med en lugnande stämma att riksdagen nu skall ändra ordningen så att medborgarna själva kan få reda på sina akter och få insyn. Vad är det de kan få reda på? Jag tycker att det blir alltmer förvirrande efter denna redogörelse från justitieministern. Finns det över huvud taget den dagen riksdagen fattar ett sådant beslut någon akt kvar på de personer som är berörda? Eller är det så att arkiven då är så rensade att om jag begär att få se min akt finns den helt enkelt inte, därför att den har regeringen under tiden lyckats rensa bort? Vad är det för demokrati, och vad är det för insyn för människor? Det är en skymf. Jag tycker faktiskt att det är ganska upprörande att höra justitieministern säga: Nu skall människor få kunna se och veta. Samtidigt vet man att allting har gallrats. De som finns kvar är naturligtvis de som är minst intressanta.
Fru talman! Det är möjligt att några av oss är naiva. Vi får väl leva med den anklagelsen. Jag tycker dock att jag inte fick svar på några av mina frågor, annat än att det syntes vara ett svar, men det var tydligen inget svar. Nu ställer jag frågan mycket enkelt inför den avslutande omgången. Hade justitieministern planerat uppdragen till Registernämnden, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Underrättelsenämnden före november månad - ja eller nej? Vi är väldigt många som har bilden att regeringen och justitieministern släpats från position till position i den här frågan, släpats steg för steg, utredning för utredning och debatt för debatt till att ge med sig precis så mycket som man måste för att inte tappa majoriteten i denna kammare. Så länge man har med sig Moderaterna och delvis Centerpartiet kommer man att släppa precis så mycket som man vill. Jag talar nu - för att vara mycket tydlig - om det förflutna. Jag har redan i den debatt vi hade i höstas sagt att jag tycker att de steg som tas för framtiden på grund av Registerutredningen är bra. Nu skall vi tala om det förflutna. Då tycker jag det skulle vara väldigt bra att få detta klarlagt. Är det så, som justitieministern avslutade med att säga, att vi som vill ha en Lundkommission tror att den löser alla problem? Det har väl ingen sagt, och det har väl ingen trott. Frågan är i ett reformistiskt samhälle: Är det så att den metoden löser dessa problem på ett mycket bättre sätt? Tror man att den gör det på ett mycket bättre sätt är det klart att man skall välja den metoden. Återigen: Vore det inte bra om justitieministern tog kontakt med sina norska partivänner och försökte få en bedömning från deras sida om det är klokt att låta sig släpas från position till position eller om det inte vore bättre att ta ett helhetsgrepp?
Fru talman! Jag vill utifrån mitt första anförande snabbt upprepa två av mina viktiga frågor. För det första: Varför har regeringen lagt ned så stor energi på att förskjuta perspektivet från säpo till IB? För det andra: Vad har regeringen emot ett helhetsgrepp? Väldigt många med mig ser inte fördelarna med fragmentiseringen. Fru talman! Låt andra döma vilka som är naiva, vilka som möjligen är förslagna, och vilka som kan vara realister i den här frågan. Registernämnden har fått ett uppdrag. Underrättelsenämnden har fått ett annat. I debatten den 20 november i höstas utlovades att Registernämnden skulle breddas. Det har vi inte sett någonting av. Det är m och s som inte vill ha en kommission som sköter detta på eget bevåg. Underrättelsenämnden skall få sköta de utfrågningar som är så viktiga. Där är det politiker, inte av alla kulörer, utan av somliga, och inga historiker. På vilket material skall ledamöterna ställa frågor? Ja, inte utifrån helheten. Inte utifrån vad som växer fram i en övergripande utredning i en sammanhållen process. Vad blir det för frågor? Registernämnden och Underrättelsenämnden är ju själva delar av de strukturer som en kommission borde granska. Nej, jag kan faktiskt inte annat utifrån mina perspektiv än att underkänna hela upplägget. Jag tror att den här frågan tyvärr kommer att leva länge, i stället för att vi får en ordentlig utredningsprocess som många kunde vara nöjda med.
Fru talman! Marianne Samuelsson frågar om jag anser att frågorna har blivit hanterade perfekt. Nej, det tror jag att man aldrig kan påstå. Däremot kan man säga att de har hanterats med hög ambition av alla regeringar som har haft ansvaret sedan slutet av Jag reagerar mycket starkt mot Marianne Samuelssons antydan om att regeringen på något sätt i dag, eller nyligen, skulle ägna sig åt att rensa i säpos register. Det är en ren oförskämdhet. Det jag syftade på och som Marianne Samuelsson måste känna till - i varje fall var den frågan uppe i debetten när detta diskuterades tidigare - är den omfattande gallring som skedde i säpos verksamhet som skedde i anslutning till att riksdagen beslutade om nya personalkungörelsen år 1970, då förbudet mot åsiktsregistrering infördes. Då skedde en omfattande gallring av säpos register. Någon gallring sker inte i dag annat än inom de lagliga ramar som finns för hur arkiv skall hanteras över huvud taget. Bo Könberg undrar om det fanns en planläggning av varenda åtgärd som skulle göras. Nej, det är inte så man arbetar. Det tror jag att Bo Könberg också vet, som antagligen är ambitiös i det arbete han utför. Man fattar inte beslut om vad nästa steg skall vara förrän man ser resultatet av det steg man har tagit. Det är när man har ett underlag för att bedöma vad som är nödvändigt i nästa steg som man fattar beslut om det. Jag kan försäkra Bo Könberg att efter att de utredningar som gjordes på 80-talet, när vi påbörjade det stora lagstiftningsarbetet och förändringen av säpo, visste vi att det var många steg som skulle behöva tas. Jag är fullständigt övertygad om att när Registernämnden redovisar sitt uppdrag i en rapport kommer vi att behöva ta ställning till vad nästa steg är. Jag kan inte svara på det i dag. Kan Bo Könberg det? Rose-Marie Frebran är inte nöjd med hur den här frågan har hanterats. Jag kan förstå det. Hennes parti har ju inte varit involverat i mycket av detta. Men jag vill påminna om att även Rose-Marie Frebrans parti har suttit i regeringsställning och haft ansvaret för hur säpos verksamhet, och även försvarets del av säkerhetstjänsten, har bedrivits. Kanske det kan finnas anledning för henne att gå tillbaka till sina partikamrater och fråga hur de agerade i sin ansvarsställning och be dem fundera över om de då tyckte att de gjorde ett bra jobb. I varje fall anser jag att de regeringar som under de senaste tio åren har hanterat de här frågorna har gjort det med en hög ambition. Varje anspelning på att det skulle ligga någonting annat bakom än att kasta så mycket ljus som möjligt över det säkerhetspolitiska arbetet i Sverige under andra världskriget och tiden därefter tycker jag är oförsynt. Det krävs att ni sätter er mer in i vad det arbete som nu pågår innebär, och att ni inte vilseleder allmänheten om innebörden av det.

Fru talman! Rune Evensson har frågat mig om regeringen är beredd att omedelbart initiera sådana ändringar i årsredovisningslagen att små och medelstora företag får samma villkor som sina konkurrenter på den internationella marknaden. Jag har förstått att hans fråga framför allt gäller om ifall ett företag i sin redovisning skall vara skyldigt att lämna ut information som är känslig från konkurrenssynpunkt, t.ex. uppgifter om omsättning och kostnader i resultaträkningen. Jag vill först understryka att reglerna om redovisning fyller en viktig roll i ett ekonomiskt väl utvecklat samhälle. Det är väsentligt att aktörerna på marknaden kan skaffa sig viss grundläggande information om olika företags förhållanden. Därigenom får de bättre möjligheter att fatta ekonomiskt välgrundade beslut. Detta gynnar hela näringslivet och därmed i förlängningen också samhället. Inte minst för mindre företag, som ofta inte själva kan förhandla sig till information om motpartens kreditvärdighet, är det viktigt att det finns offentliga redovisningar och att dessa innehåller relevant information. Samtidigt bör naturligtvis kraven på redovisning ligga på en rimlig nivå. Kraven på redovisning får inte ge upphov till kostnader och andra olägenheter för den enskilde företagaren som inte står i proportion till den nytta som redovisningen för med sig. Det innebär emellertid inte att kraven på redovisningen bör ligga på den ofta lägre nivå som finns i andra länder med andra traditioner på redovisningsområdet. Det är nämligen bra för det svenska näringslivet att svenska företag upprättar informativa redovisningar. 1 januari 1996 innebär ett genomförande i svensk lagstiftning av de regler som har beslutats om inom EG angående redovisning. I en del avseenden går den svenska lagen längre än vad EG-rätten kräver. Det beror på att Sverige inte har velat genomföra direktiven på ett sådant sätt att den svenska redovisningsnormering som fanns redan före årsredovisningslagen, och som allmänt har ansetts vara av hög standard, försämras. Eftersom den nya lagen än så länge bara har tilllämpats under en kortare tid är det för tidigt att utvärdera den. En sådan utvärdering kommer dock så småningom; sådana utvärderingar görs regelmässigt när en lag har varit i tillämpning under ett antal år. En naturlig fråga i samband med en sådan utvärdering är om företagets uppgiftsskyldighet har hamnat på en lämplig nivå eller om det kanske finns uppgiftsskyldigheter som bör utmönstras. I det sammanhanget anser jag att det särskilt finns skäl att granska uppgiftsskyldigheten för de mindre företagen. En sådan allmän utvärdering bör dock anstå ett par år till dess att vi har bättre erfarenhet att bygga på. Men det bör inte hindra att man dessförinnan tar itu med de enstaka frågor som påkallar åtgärder. Regeringen har i dagarna överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till förenklingar i redovisningslagstiftningen bl.a. avseende tilläggsupplysningar i årsredovisningar och koncernupplysningar i delårsrapporter. Regeringen har också gett den s.k. Förenklingsutredningen i uppdrag att överväga förenklingar i redovisningen för vissa mindre företag. Ytterligare förenklingsförslag har lämnats av Redovisningskommittén i betänkandet Översyn av redovisningslagstiftningen. De förslagen kommer regeringen troligen att ta ställning till under hösten. Justitiedepartementet kommer också att ta itu med en annan fråga, nämligen de under våren diskuterade reglerna kring s.k. förkortad resultaträkning. Det handlar här om huruvida aktiebolag skall vara tvungna att ange omsättningen och kostnaderna i resultaträkningen. Lagen säger att uppgifterna skall lämnas, men den medger samtidigt att posterna slås samman till en gemensam post om det finns "konkurrensskäl". Rätten att slå samman posterna är framför allt tänkt för de fall då en öppen redovisning av samtliga poster skulle tvinga särskilt konkurrensutsatta företag att avslöja sina vinstmarginaler. I Danmark har man en liknande regel, men företagen får själva avgöra om det finns konkurrensskäl. Det har enligt uppgift lett till att 60 % av de danska företagen utelämnar uppgift om omsättning. Det är mot den bakgrunden som den svenska regeln har kommit att utformas som en dispensregel så att den här informationen, som ofta är av stor betydelse för kreditbedömning o.d., kan utelämnas endast där det verkligen finns skäl för det. Frågan om dispens prövas av Patent och registreringsverket. Verkets beslut kan överklagas till regeringen. Regeringen har i flertalet ärenden som hittills har prövats gett bolagen de begärda tillstånden. Prövningen av ärendena har emellertid gett oss anledning att fråga oss om reglerna är alltför stränga. Jag är därför angelägen om att så snart som möjligt se över bestämmelsen. Det är emellertid ännu för tidigt att säga vad den översynen kommer att leda till.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag ser svaret som positivt. Anledningen till att jag tar upp detta är att vi i min hemkommun har ett mycket framgångsrikt företag med 140 anställda. Dess existens hotas av de här reglerna för årsredovisning. Företaget är ett av Sveriges finaste tillväxtföretag - ett företag som blev utnämnt till årets företag i Sverige härom året. Det kanske är ett blivande LM Ericsson. Företaget är ledande i sin bransch, och ligger i teknikutvecklingens absoluta framkant. Det lägger ned stora summor årligen på forskning och utveckling. 80 % av produktionen går på export. Jag använder detta företag som exempel i min interpellation. Nu tycker jag att vi politiker har krånglat till det för företaget genom att fatta beslut om en årsredovisningslag som kräver lika stor öppenhet för detta nischföretag som för vilket börsnoterat företag som helst. Jag har inget emot den större insyn som den nya lagen ger, men undantag måste göras för små och medelstora företag i likhet med vad som görs i andra europeiska länder. Meningen med den nya årsredovisningslagen är att aktieägarna i de börsnoterade företagen skall få större insyn och bättre information. Det är positivt. Men privata bolag får inte sprida sina aktier. Därför föreligger inte samma behov för dem. Ägarna har all den information och insyn de behöver. Det företag som jag har åberopat i min interpellation, och många andra som befinner sig i samma utsatta läge, är mycket oroade inför framtiden om inte lagen ändras. Vi jobbar ju ändå mot samma mål, justitieministern! Vi vill ha fler jobb och lättnader för små och medelstora företag. Den lag som vi nu debatterar hotar att få stora konsekvenser i rakt motsatt riktning. Därför måste regeringen vidta åtgärder för att förhindra detta. Oseriösa konkurrenter kan nu med lätthet gå in i årsredovisningen och ta reda på företagets styrka, uthållighet, forskningsresurser, marknadsandelar m.m. Detta kan sedan kompletteras med statistik från tull och import, och användas för att manövrera bort företaget från marknaden. Varför skall Sverige ha dessa regler när andra länder i Europa och Nordamerika - länder som det här företaget konkurrerar med - inte har dem? Lagen bör omfatta offentliga företag. Generell dispens bör ges till privata små och medelstora företag. Jag tycker att vi i Sverige skall ha samma länder som våra konkurrentländer. Vi behöver ju inte vara först med allt. Vi måste lyssna på dessa tillväxtföretag och ge dem möjlighet att konkurrera på samma villkor som konkurrenterna. Nischföretag är extremt känsliga, och måste ges möjlighet att utveckla sina produkter utan att vi politiker slår undan fötterna för dem.
Herr talman! Jag delar Rune Evenssons uppfattning om att reglerna för redovisning inte får vara sådana att de slår undan fötterna för t.ex. ett nischföretag så att det inte kan utvecklas. Jag vill nog påstå att reglerna inte heller är utformade så. Men som jag pekade på i mitt svar kan det finnas vissa problem med den dispensregel som finns för att tillgodose mindre och medelstora företags behov i det här avseendet. Det är inte riktigt att påstå att vi skulle vara strängast i det här avseendet eller ensamma om sådana här regler. Det är riktigt att de svenska reglerna för redovisning av resultaträkning, nettoomsättning och kostnader är strängare än reglerna i de flesta andra EU-länder, men det finns länder som har ännu strängare regler. Dessutom har vi alltså en dispensregel. Någon sådan finns t.ex. över huvud taget inte i Finland. I andra länder har man gjort andra avgränsningar som innebär att det inte heller där är så lätt för de små och medelstora företagen att undgå en omfattande redovisning. Som jag pekade på i mitt svar finns det ett problem med en av de här bestämmelserna, som kanske har blivit för sträng. Jag tror att det är just den frågan som Rune Evensson har skjutit in sig på. I och med den praxis som har utvecklats i samband med överklaganden av de här ärendena till regeringen har vi visat att vi menar att den skall användas på ett sådant sätt att företag inte hamnar i konkurrensunderläge. Det är det som är avsikten med hela dispensregeln, och då skall den också fungera på det viset. Om den praxis som regeringen har börjat lägga fast inte är tillräcklig är jag beredd att göra ändringar i själva regelverket.
Herr talman! Justitieministerns inlägg var bra. Det är alldeles självklart att vi har samma uppfattning i de här frågorna. Jag tolkar justitieministerns svar som positivt. Hon säger där att det är bra för det svenska näringslivet att svenska företag upprättar informativa redovisningar. Men för nischföretag som lever på en unik produkt som man forskat fram kan det få förödande konsekvenser. Eftersom de inte har en diversifierad verksamhet kan känslig information läsas ut på ett sätt som inte är möjligt för företag med mer diversifierad verksamhet. Dessa företag är alltså rädda för att konkurrenterna i exportländerna slår ut dem genom den information som de tvingas lämna men som deras konkurrenter inte behöver lämna ut. Justitieministern säger också i sitt svar att vi har lagstiftat i denna fråga enligt de regler som utfärdats genom EU. Jag vill påstå att vi i en del avseenden har gått längre än vad EU:s regler säger, medan andra länder har lägre krav på mindre och medelstora företag. Jag tycker inte att vi skall gå längre än vad EU:s rätt kräver och på detta sätt utsätta våra känsliga företag för risker. Justitieministern talar också i sitt svar om en utvärdering. Jag hoppas att den sker skyndsamt och omfattar de delar som jag har berört i min interpellation och de frågor som bör påkalla de åtgärder som justitieministern pratar om i sitt svar. Det förslag som departementet jobbar med och som innebär att poster i redovisningen får slås ihop av konkurrensskäl är ett steg i den riktning som jag förespråkar. Justitieministern pratar också om dispensmöjligheten, men jag anser att dispensmöjligheten är ett trubbigt instrument, eftersom underlaget för ansökan om sådan dispens är offentlig handling och företagen är mycket försiktiga med att lämna ut de utgifter som behövs för att man skall kunna ta ställning till dispensansökan. Företagen har i det här sammanhanget alltså hamnat i något av en Moment 22-situation. Justitieministern uttrycker i slutet av sitt svar att hon är angelägen om att så snart som möjligt se över de delar i lagen som jag har kritiserat, och det tycker jag är ett mycket positivt besked. Jag ser fram emot att de ändringarna kommer till stånd.
Herr talman! Jag vill återigen understryka att det som Rune Evensson vill uppnå faktiskt är precis det som dispensregeln är avsedd att uppnå. Den skall förhindra konkurrensmässigt negativa konsekvenser för nischföretag av det slag som Rune Evensson beskriver. Detta är inte alls ett trubbigt instrument, utan det är ett utmärkt instrument för att göra en avvägning. När öppenhet är enbart positivt och inte innebär någon nackdel för företaget skall den också efterlevas, men när den leder till konkurrensnackdelar skall regeln om öppenhet inte vara lika sträng. Att det skulle vara ett problem att handlingar hos Patent och registreringsverket är offentliga handlingar måste jag med det bestämdaste invända mot. Handlingar som lämnas in till en myndighet är självfallet allmänna handlingar, men sedan har vi ju sekretessregler som gör det möjligt att affärshandlingar inte blir offentliga om det skulle innebära negativa konsekvenser för företagen. Detta är ju en regelmässig situation i denna typ av handläggning av ärenden. Det är icke någon Moment 22-situation som företag hamnar i när de vänder sig med krav på dispens till Patent och registreringsverket.

Herr talman! Lennart Rohdin har frågat mig vad regeringen avser att göra för att se till att offer för sexualbrott alltid informeras omedelbart om gärningsmannen avviker under straffets avtjänande. Underrättelser till brottsoffer om att en frihetsberövad gärningsman har avvikit eller av andra skäl vistas utanför anstalten utan bevakning är i många fall av stor betydelse. Detta gäller inte bara offer för sexualbrott. Jag vill dock poängtera att det som huvudregel är målsäganden som skall avgöra om han eller hon vill ha sådan information. Bestämmelser om underrättelser till målsäganden finns för olika former av frihetsberövanden. När det gäller personer som avtjänar fängelsestraff finns bestämmelser i 35 § lagen om kriminalvård i anstalt. Om det är fråga om brott som riktar sig mot liv eller hälsa, frihet eller frid, skall målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om den intagnes vistelser utanför anstalten. Om målsäganden vill ha sådan information skall information ges om i vilken anstalt den intagne befinner sig, om förflyttningar till öppen anstalt, om permissioner och andra vistelser utanför anstalten, om frigivning samt om rymning eller uteblivande efter permission. Informationen skall lämnas så tidigt som möjligt. Information om frigivning skall lämnas i lämplig tid före frigivningen. I propositionen Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen, m.m. föreslås att underrättelseskyldigheten enligt 35 § anpassas till fall där den fyller ett verkligt behov. Underrättelseskyldigheten föreslås utvidgad till att också gälla frigång och obevakade fritidsvistelser utanför anstalten. Dessutom föreslås att underrättelse skall kunna underlåtas när den på grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden är uppenbart obehövlig. Här avses i första hand s.k. lufthålspermissioner som sker på platser där det är osannolikt att målsäganden kommer att befinna sig. En underrättelse skall också kunna underlåtas när den skulle kunna innebära fara för den intagnes liv eller hälsa, t.ex. när målsäganden tillhör ett rivaliserande mc-gäng.

Målsägande skall kontaktas och ges möjlighet att få sådan information om det är påkallat med hänsyn till brottet eller övriga omständigheter. Kontakt skall i första hand tas om patienten har begått ett grovt våldsbrott och det med hänsyn till målsägandens säkerhet är befogat att information lämnas . En rätt till information finns också om målsäganden själv kontaktar vårdinrättningen och begär att få bli underrättad. Om det finns särskilda skäl för det får underrättelse dessutom lämnas utan att målsäganden har begärt det. Det kan t.ex. ske om det finns en överhängande risk för att patienten kommer att utöva våld mot målsäganden (prop. föreslås dels att underrättelseskyldigheten skall utvidgas till situationer när vården övergår till öppen vård med särskilda villkor, dels att det skall dokumenteras i patientjournalen om målsäganden önskar bli underrättad och när sådana underrättelser lämnas.

Herr talman! Jag tackar för svaret på Lennart Rohdins vägnar. Jag tycker att det är bra att vår justitieministern kommer att fortsätta reformarbetet för brottsoffer. Jag tycker också att det är bra att ministern kommer att arbeta vidare med åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och underlätta för kvinnor som har utsatts för brott. Den aktuella frågan gäller kvinnan som inte fick veta att den gärningsman som ca 3 1⁄2 år tidigare utsatte henne för ett fruktansvärt avskyvärt brott hade avvikit från den plats där han satt i förvar. Hon som brottsoffer fick inte veta att han, gärningsmannen, var på rymmen slarvigt uttryckt. Att den aktuella händelsen skulle bero på en lucka i lagen är för mig en gåta. Den aktuella gärningsmannen hade vid ett flertal tillfällen under sin fängelsevistelse gjort framställningar till regeringen om att utvisningen av honom efter avtjänat fängelsestraff skulle upphävas. Eftersom jag fick det här på mitt bord i dag och inte hade bakgrunden, har jag i dag varit i kontakt med såväl Invandrarverket i Malmö som polisen i Regeringen avslog, säkert med all rätt, gärningsmannens önskan under tiden han satt i fängelset. Trots detta inhiberas verkställigheten av utvisningen på livstid, dvs. den skjuts upp. Det är faktiskt justitieministern själv som gör det. Gärningsmannen tas i förvar.

Jag måste erinra om att kammaren inte bör överlägga om det enskilda fallet.
Herr talman! Jag måste i alla fall säga att sex månader efter avviker mannen. Rapporten lämnas till Jag har svårt att förstå var luckan i lagen finns. Här borde väl Justitiedepartementet, som hade ärendet på sitt bord, kunnat se till så att kvinnan fick informationen. Därför är min fråga till justitieministern: På vilket sätt är det exempel som interpellationen handlar om en lucka i lagen? Sedan vill jag också fråga om det beror på en lucka i lagen att polisen inte får vetskap om detta förrän tre veckor efter att mannen har avvikit. Beror allt det verkligen på luckor i lagen? Eller är det så att man faktiskt har slarvat i det här enskilda ärendet?
Herr talman! Jag anser nog att det är en lucka i lagen, nämligen i utlänningslagen. Det är ju den lag som reglerar förvarstagandet av personer. Det är inte längre lagen om vård i anstalt som gäller, eftersom han är frigiven från fängelsestraffet och nu är frihetsberövad i avvaktan på att bli utvisad från landet. Då är det alltså förvarstagandereglerna i utlänningslagen som gäller. Där finns det en lucka vad gäller skyldighet att informera målsäganden i samband med t.ex. en rymning som det här är frågan om. Det är den luckan jag anser måste fyllas igen. Sedan finns det ju andra frågeställningar som Ann-Kristin Føsker med rätta, tycker jag, lyfter fram. Är det lämpligt att en person av det här slaget förvaras i Invandrarverkets förvarslokaler? Borde inte häkteslokal användas i stället? Jag vill inte gå in på den diskussionen utifrån det enskilda fallet. Men rent principiellt måste de myndigheter som har att fatta beslut i den här typen av ärenden naturligtvis överväga vilken säkerhetsnivå som behövs på den lokal där en person skall förvaras. Det finns ju möjlighet att använda t.ex. häkteslokaler i de här sammanhangen.

Herr talman! Då vill jag ställa en följdfråga. Justitieministern lovar här i dag att se över och täppa till de luckor som finns lagen. Det är ju en process som brukar ta sin tid innan det kommer fram till ett regelrätt beslut och innan lagen träder i kraft. Det är propositioner som skall ut och behandlas osv. Har justitieministern varit i kontakt med t.ex. Invandrarverket och polisen för att under den här tiden, med gällande lag, kunna förhindra att sådana här saker inträffar fram till dess att vi får en regelrätt lag som styr det hela?
Herr talman! Invandrarverket har, efter samtal från Justitiedepartementet, redan satt i gång att överväga hur detta kan regleras. Det sker i samarbete med Kriminalvårdsstyrelsen som är den myndighet som ansvarar för verkställighet av fängelsestraff och i många fall också för verkställighet av beslut om förvar. Det går inte i dag att säga om det är författningsändringar som behövs eller om den här frågan kan omhändertas genom att man lämnar föreskrifter av något slag. Det är en betydligt enklare åtgärd som kan gå mycket snabbare.
Herr talman! Det var det som jag åsyftade inledningsvis. Det är för mig en gåta att det här bara skulle bero på en lucka i lagen. Det gläder mig att justitieministern skall se över detta och kanske ordna det på ett enklare sätt. Det hör ju också till fakta i det här ärendet att det hamnade mellan stolarna precis samtidigt som Invandrarverket tog över ärenden från polisen den Det här är kanske ett olycksfall i arbetet. Men det är ett mycket olyckligt olycksfall i arbetet för det brottsoffer som lever under skräck. Jag vill ändå säga det.
Herr talman! Utan att kommentera det enskilda fallet vill jag säga att det naturligtvis är oerhört viktigt att myndigheter, särskilt i samband med förändringar när ansvar övergår från en myndighet till en annan, är särskilt uppmärksamma på frågor som har att göra med människors säkerhet. Jag är övertygad om att det finns en mycket djup insikt hos myndigheterna om det. Likafullt kan ibland mindre övervägda beslut komma att fattas, och det är mycket olyckligt.

Herr talman! Yvonne Ruwaida har frågat hur jag avser att verka för att kommuner inte fråntas rätten att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling reglerar i det närmaste all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Över vissa värden, de s.k. tröskelvärdena, grundar sig lagen i huvudsak på EG direktiv. Under tröskelvärdena motsvarar bestämmelserna i stort de bestämmelser som gällde för stat och kommun innan lagen trädde i kraft den 1 januari Enligt bestämmelserna i lagen skall en kommun vid en upphandling anta antingen det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det anbud som har lägst anbudspris. Vid bedömningen av vilket anbud som är det mest fördelaktiga skall kommunen ta hänsyn till bl.a. pris, leveranstid, driftskostnader, kvalitet, miljöpåverkan m.m. Europeiska gemenskapernas kommission har framfört kritik mot vårt sätt att införliva upphandlingsdirektiven i denna del. Kommissionen anser att en upphandlande enhet inte har rätt att ställa miljökrav på det sätt som den svenska lagen om offentlig upphandling medger. Vi har inte samma inställning som kommissionen och har därför inte ändrat lagen. Kommissionen har nyligen i ett meddelande om offentlig upphandling inom Europeiska unionen tagit upp miljöfrågan. Kommissionen anser att gällande upphandlingsregler gör det möjligt att i viss utsträckning beakta miljöaspekter. Men kommissionen betonar att upphandlingsreglernas syfte är ekonomiskt och att miljöaspekter noga bör värderas från denna utgångspunkt. Kommissionen avser att i ett tolkningsmeddelande utveckla och klarlägga möjligheterna att ta hänsyn till miljöaspekter vid offentlig upphandling. Samtidigt säger man emellertid att ett tolkningsmeddelande inte kan användas för att vidga hänsynstagande till miljön, utan i så fall fordras ändringar i upphandlingsdirektiven. Kommissionens meddelande om offentlig upphandling har nyligen diskuterats vid inre marknadsrådsmötet. Sverige och Danmark gjorde då ett gemensamt uttalande i miljöfrågan. I detta understryker vi vikten av att miljöhänsyn tas inom alla områden. Vi anser att det vore önskvärt att analysera om den rätta balansen har uppnåtts i den gällande gemenskapslagstiftningen rörande offentlig upphandling. Slutligen uppmanar vi kommissionen att ta hänsyn till miljöaspekter när ny lagstiftning inom området föreslås. Nämnden för offentlig upphandling har på regeringens uppdrag analyserat hur miljökrav och andra krav på ekologisk hållbarhet kan ställas vid offentlig upphandling. Av rapporten framgår att miljöfaktorer kan tillmätas betydelse vid val av det mest fördelaktiga anbudet endast under förutsättning att det föreligger ett samband mellan miljökraven och föremålet för upphandlingen. En särskild delegation för ekologiskt hållbar upphandling har tillsatts med uppgift att arbeta pådrivande för att den offentliga upphandlingen skall vara ett instrument för att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Slutligen har det inom Regeringskansliet tillsatts en arbetsgrupp som skall ta fram en svensk position om vilka miljökrav som bör kunna ställas vid offentlig upphandling. Gruppen skall även analysera hur dessa krav överensstämmer med upphandlingsdirektiven. Det händer således mycket inom detta område som är viktigt för regeringen. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt kommer jag i dagsläget inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Även om det arbete som regeringen gör framkommer av svaret vill jag ändå ställa några klargörande frågor. Vilka miljökrav skall man kunna ställa? Situationen i samhället i dag är att många kommuner vill kunna ställa olika miljökrav vid offentlig upphandling. Ofta vänder man sig till sin inköpschef eller till sin tekniska chef för att få klarhet i om man kan ställa de här miljökraven. Dessa vänder sig i sin tur ofta till Nämnden för offentlig upphandling. Nämnden har hårda riktlinjer för när man kan ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Ofta får kommunfullmäktige ett besked av inköpschefen eller den tekniska chefen att man inte kan ställa de kraven. Det finns i landet också en stor oro. Vad är det för krav som gäller? På vilket sätt kan vi verka? Det finns en bild av att miljökrav inte är förenliga med offentlig upphandling. Nämnden för offentlig upphandling å sin sida har i sin rapport sagt just det som finansministern också säger, nämligen att miljöfaktorer kan - observera kan - tillmätas betydelse vid val av det mest fördelaktiga anbudet endast under förutsättning att det föreligger ett samband mellan miljökraven och föremålet för upphandlingen. Det nämnden pratar om är just föremålet för upphandlingen. Vid flera tillfällen och även i den senaste rapporten skiljer Nämnden för offentlig upphandling på två olika former av miljökrav. Jag vill ta ett exempel. Tvättmedel innehåller tensider. Det är ett miljökrav att man inte vill ha tensider vad gäller föremålet. När det gäller papper kanske man vill ha icke klorblekt papper. Produktionssättet är alltså det man vill angripa. Man vill inte att det vid tillverkningen skall finnas klor. Man vill köpa upp papper utan klor. I många fall vågar inte kommuner lägga anbud och ställa miljökrav därför att Nämnden för offentlig upphandling gör en väldigt hård bedömning. Nämnden säger att miljökrav oftast är oförenliga med den offentliga upphandlingen. Jag vill veta om regeringen vill klargöra vilka miljökrav som gäller. Vilka miljökrav skall man kunna ställa? Jag tycker inte att finansministern ger något svar på det. Jag tycker att det är anmärkningsvärt om det är så att man har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en svensk position om vilka miljökrav som bör kunna ställas vid offentlig upphandling. Har regeringen i dag ingen egen åsikt om och ingen egen analys av vilka miljökrav som man skall kunna ställa? I landet är det många som vill ha miljövänlig konsumtion för att ta steget mot ett ekologiskt hållbart samhälle och som inte vågar göra detta. Jag vill gärna ha svar på de två frågorna.
Herr talman! Det är viktigt att ha klart för sig grunderna för att vi har en reglering när det gäller offentlig upphandling. Syftet med de regler som finns är att skapa garantier för att upphandlingen sker på ett så ekonomiskt rationellt sätt som möjligt. Det innebär att kommunen, eller vilken den upphandlande enheten nu är, sammanväger de olika aspekterna. Dit hör inte bara priset utan även en rad andra faktorer som sammantaget ger det bästa ekonomiska utfallet. Det är grunden för den lagstiftning vi har på området. Det nämns särskilt att en av de aspekter som man skall kunna beakta är miljökraven. När det sedan gäller tolkningen av miljökraven får man skilja på två olika förhållanden. Det ena är om varan eller produkten i sig kan förorsaka miljöproblem. Då är det helt klart en viktig aspekt som kan vägas in i bedömningen när man fattar beslut om upphandling. En annan sak är det däremot inte möjligt att ta hänsyn till. Det är om själva produktionsprocessen har miljöaspekter men som inte har någon direkt inverkan på upphandlaren. Då finns det inte möjlighet att ta samma hänsyn. Sedan är vi naturligtvis i viss mån bundna av EU reglerna på området. Jag har redogjort för det i mitt svar. Man kan sammanfatta läget som att Sverige är ett av de länder som driver miljökraven hårdast. Vi är inte ensamma - Danmark har intagit en likartad ståndpunkt - men man kan konstatera att vi befinner oss i minoritet. Flertalet av medlemsländerna är inte beredda att gå lika långt som vi. Det är naturligtvis ett bekymmer. Å andra sidan kan det inte gärna leda till någon annan slutsats än att vi skall fortsätta våra ansträngningar att bilda opinion och påverka andra länder i en mer miljövänlig riktning. Miljöfrågorna är ju i synnerligen hög grad av den karaktären att de har internationella återverkningar. Det kan alltså inte vara något alternativ att vi drar oss ur ett internationellt samarbete därför att vi inte omedelbart får gehör för våra ståndpunkter. Tvärtom måste vi fortsätta och kanske ytterligare förstärka våra ansträngningar för att så småningom också få gehör för våra uppfattningar. Yvonne Ruwaida tog också upp den arbetsgrupp som är tillsatt i Regeringskansliet och frågade om vi inte har någon egen uppfattning. Syftet med den här arbetsgruppen är ju att skaffa ett ytterligare underlag som kan påverka vårt kommande agerande. Arbetsgruppen har inte slutfört sitt arbete. Jag tycker att den skall få göra det, och jag hoppas och räknar med att den kommer att ge ett viktigt bidrag i den fortsatta miljöpolitik som vi skall bedriva från regeringens sida.
Herr talman! Det är någonting jag inte riktigt förstår här. I en marknadsekonomi, i en fri konkurrens, måste ju jag som konsument ha möjlighet att ställa de krav jag vill ställa. Det innefattar både krav på varans miljöeffekter och krav på produktionssättets miljöeffekter. Anledningen till att jag ställde den här frågan var att Ekerö kommun hade beslutat att upphandla s.k. grön eller miljömärkt el till kommunens fastigheter och anläggningar. Detta anmäldes till länsrätten, som beslöt om inhibition av detta beslut. Inhibitionsbeslutet kom upp i kammarrätten, och nu har kammarrätten i en dom upphävt inhibitionsbeslutet och fastställt att Ekerö kommun har rätt att upphandla grön el samt att detta inte strider mot någon lag eller något EG direktiv. Detta var kammarrättens bedömning, som alltså skiljer sig från finansministerns åsikt i den här frågan. Detta skapar naturligtvis en situation som blir väldigt förvirrande för alla som vill upphandla olika varor eller tjänster. I morgon skall Ekerö kommun på nytt ta upp det här och gå ut med ett anbudsförfarande för att försöka upphandla grön el. Det är alltså produktionssättet man vill komma åt. Vad jag undrar är: Skulle finansministern vilja råda Ekerö kommun att inte göra detta? Det blir konsekvensen av det finansministern har sagt. Jag tycker att situationen i dag är väldigt olycklig. Hela arbetet med att få en hållbar utveckling och en miljövänlig konsumtion hämmas av att man inte vet vad som gäller, och också av att det kommer olika signaler från olika departement på regeringsnivå. Miljödepartementet anser ju att man skall vara mer progressiv och även försöka angripa produktionssättet, inte bara varornas egna miljöeffekter. Den fråga jag ställer är: Hur skall Ekerö kommun agera? Är finansministerns råd att man inte skall gå ut med detta anbud? Jag tycker att det här är en viktig frågeställning. Nämnden för offentlig upphandling har tagit ställningen att man inte kan påverka produktionsprocessen. Men i t.ex. arbetet med certifiering är ju produktionssättet en av de saker man skall försöka angripa när man upphandlar. Man kommer då i ett dilemma där olika beslut står mot varandra. Denna situation är som sagt olycklig.
Herr talman! När det gäller Ekerö kommun och dess önskan att upphandla grön el är det ju inte jag som har uttryckt en uppfattning utan länsrätten. I enlighet med gällande lagar har länsrätten beslutat om inhibition, dvs. att ställa in upphandlingen tills vidare i ärendet. Detta kan möjligen förebåda att länsrätten i sin kommande prövning kommer till slutsatsen att man upphäver kommunens beslut. Det är inte mitt agerande, utan det är länsrätten som agerar. Sedan kan man diskutera hur lagarna är utformade. Det är naturligtvis möjligt att anse att de bör ändras på det ena eller andra sättet. Jag tycker att vi skall ha ordentligt på fötterna om vi skall revidera lagen om offentlig upphandling. Grunden för den lagstiftningen är, som jag sade i mitt föregående inlägg, att skapa garantier för att offentliga myndigheter, inklusive kommuner, uppträder på ett ekonomiskt rationellt sätt. Det handlar om att hantera skattebetalarnas pengar på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Vägledande när man bestämmer sig för att upphandla en viss produkt skall vara vad som totalt sett är mest fördelaktigt ekonomiskt. Där ingår priset, men där ingår också en rad andra faktorer som kan vara viktiga. Miljöaspekter hör till dessa. Om man vill gå ifrån den ordningen får man, som sagt, tänka sig noga för. Den offentliga sektorn har genom sin storlek en mycket stor inverkan på olika marknader, och om helt andra typer av hänsyn skall tas än vad som gäller i dag kan det få långtgående effekter. Jag avvisar inte att vi för en sådan diskussion, och de exempel jag har nämnt visar också att vi från regeringen är öppna och lyhörda när det gäller att ta fram ett ytterligare underlag på det här området. Jag har också redovisat att vi aktivt driver de här frågorna i EU-sammanhang, där vi utan tvivel är ett av de länder som är mest pådrivande för att låta miljöhänsyn spela en större roll än vad som hittills varit fallet. Fortfarande ligger dock en majoritet av medlemsländerna på en annan linje som är mer restriktiv. Det kan man beklaga, men det tillhör realiteterna i internationellt samarbete. Slutsatsen kan, som jag sade förut, inte gärna bli en annan än att vi skall fortsätta att driva på. Vi kan inte mäla oss ur detta samarbete. Tvärtom måste vi fortsätta att anstränga oss för att få större förståelse för våra ståndpunkter.
Herr talman! Som jag sade förut har ju kammarrätten upphävt inhibitionsbeslutet. Man har också sagt att Ekerö kommuns beslut att upphandla grön el inte strider mot någon av de lagar som finns i dag, varken EU-lagar eller svenska lagar. Detta var kammarrättens bedömning, som alltså skiljer sig från länsrättens. Finansministern säger att skattebetalarnas pengar skall användas på ett så ekonomiskt rationellt sätt som möjligt. Att ställa miljökrav är ju ett sätt att se till helheten i ekonomin, för miljö är också ekonomi. Det handlar om en hållbar utveckling. Det handlar om de kostnader vi får på grund av miljöutsläpp och annat som påverkar både hälsa och miljö på olika sätt. Skattebetalarnas pengar borde alltså, tycker jag, kunna användas för att handla miljövänligt, eftersom det är ekonomiskt lönsamt i längden. Jag blir litet förundrad, ty för mig är fri konkurrens och marknadsekonomi att man också har rätten att ställa vissa krav. Att ställa kravet, såsom Ekerö kommun har gjort, att till sina fastigheter få upphandla grön el är ett val som beslutsfattarna i Ekerö kommun har gjort. De som är valda av folket på Ekerö har fattat detta beslut utifrån den folkliga opinion som finns på Ekerö: Så här vill vi använda våra pengar. Därför förstår inte jag vare sig finansministerns demokratisyn eller hans syn på marknadsekonomi. Att säga att vissa miljökrav kan vara befogade är inte detsamma som att säga att man skall kunna påverka miljökraven i större omfattning. Här verkar finansministern dela den bedömning som Nämnden för offentlig upphandling gör. Om det är så kan jag bara be finansministern att svara på det.
Herr talman! Jag har ingen anledning att överpröva vare sig länsrättens eller kammarrättens bedömningar. Domstolarna agerar i enlighet med gällande lagar och sina tolkningar av lagarna, och den processen får ha sin gång. Vad vi som politiker kan göra är att diskutera om lagarna är ändamålsenliga eller inte. Det är naturligtvis en rättighet som vi har även i detta fall. Man kan naturligtvis diskutera om lagen om offentlig upphandling är ändamålsenligt utformad. Men jag menar att grundfilosofin bakom den upphandlingen har starka skäl som talar för sig, att utgångspunkten och de avgörande kriterierna skall vara en sammanvägning av de olika faktorer som är ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande enheten. Att gå ifrån detta kan leda till väldigt svåröverskådliga konsekvenser. Eftersom vi talar om att hantera skattebetalarnas pengar så effektivt och rationellt som möjligt, vill jag återigen säga att det finns mycket som talar för att detta även i framtiden bör vara grundfilosofin. Sedan kan jag dela uppfattningen att miljöhänsyn och ekonomiska hänsyn i långa stycken kan gå hand i hand. Jag vill inte gå så långt som att säga att de alltid går hand i hand, så enkelt är det inte här i tillvaron. Men i väldigt stor utsträckning är det säkert på det sättet, att det som är miljömässigt förnuftigt också är ekonomiskt förnuftigt. Därför behöver detta i normalfallet inte innebära någon stor konflikt, utan till stor del kan miljömässiga och ekonomiska hänsyn peka i samma riktning.

Herr talman! Marianne Samuelsson har frågat statsministern dels vad han avser att göra för att främja barns positiva utveckling, dels vad han avser att göra för att få kommuner att ta sitt ansvar för att det finns personal inom förskola, skola och övrig social verksamhet som omfattar barnen. Arbetet är så fördelat inom regeringen att det är jag som skall svara på frågorna. Den socialdemokratiska familjepolitiken sätter barnets bästa i centrum och syftar genom generella åtgärder till att minska klyftorna i samhället. Vi vill ha ett bra samhälle för barn att leva i. En viktig del är att deras föräldrar har en acceptabel tillvaro utan arbetslöshet, med rimliga ekonomiska resurser och med tillräcklig tid för att bygga upp stabila och trygga relationer med barnen. Kampen mot arbetslösheten är således ett betydelsefullt led i arbetet för en god barnpolitik. Utöver de generella åtgärderna finns det möjligheter till stöd och hjälp från samhällets sida från olika verksamheter som exempelvis socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin. Regeringens uppgift under mandatperioden har framför allt varit att sanera statens finanser för att kunna trygga framtidens välfärd. Saneringen av ekonomin har inneburit att också barnfamiljerna har fått vara med och betala. Den kommunala sektorn har också tvingats genomföra en rad besparingar. Det är mot den bakgrunden regeringen, så snart det funnits möjlighet till det, ställt extra pengar till kommunernas och landstingens förfogande för att de skall kunna motsvara de krav som medborgarna ställer på dem. Regeringen har klart angivit att de extra pengarna bör gå till vård, omsorg och utbildning. Det ger förutsättningar för kvalitetshöjande satsningar. Från den 1 januari 1998 har vi också kunnat höja barnbidrag och flerbarnstillägg. Förskolan är en av samhällets viktigaste resurser när det gäller att skapa goda uppväxtvillkor för barnen. Förskolan och skolan har genomgått stora förändringar under senare år. Förskolan har fått en läroplan för sin verksamhet som tydliggör förskolans uppdrag, mål och riktlinjer. Regeringen har också lagt fram ett förslag om en gemensam läroplan för skolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Genom detta ökar möjligheterna att utveckla en helhetssyn på barn och barns lärande och utveckling. På många håll pågår intressant utvecklingsarbete med att integrera förskoleklassen, den obligatoriska skolan och fritidshemmet till en helhet. Jag delar Marianne Samuelssons uppfattning att de förebyggande momenten är viktiga delar i arbetet med att förbättra villkoren för barnen. De generella åtgärder som kommer alla barn till del är av största vikt. Till dessa kommer de särskilda insatser som är nödvändiga för att stödja och hjälpa barn i utsatta situationer. Ändringar har bl.a. genomförts i socialtjänstlagen för att stärka barnets ställning inom socialtjänsten. Flera statliga utredningar har under senare år behandlat barnfrågor. Det gäller bl.a. Barnkommittén, Utredningen om föräldrautbildning och Barnpsykiatrikommittén. De frågor som tagits upp i dessa utredningar kommer att redovisas i propositioner som avses lämnas dels i vår, dels i vinter. Arbetet med att förbättra barns och ungdomars livsvillkor måste ständigt pågå. Barnkommittén pekar på hur viktigt det är att det finns ett tydligt barnperspektiv vid allt beslutsfattande som berör barn; i statliga myndigheter lika väl som hos landsting och kommuner och att barnets bästa finns med som riktmärke för besluten.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. I stort kan jag säga att jag också skulle vilja att det vore på detta sätt i dag, att alla myndigheter, kommuner och landsting kunde sätta barns bästa som riktmärke i alla sina beslut. Tyvärr ser det inte ut så och har inte heller gjort det under denna besparingsperiod. I dag kunde vi läsa i Expressen om en rapport som Barnombudsmannen har skrivit. Enligt rapporten stämplas 200 000 svenska barn som fattiga. Detta är bara en del av problemet, att besparingspolitiken har slagit väldigt ojämlikt. Barnfamiljerna och de svaga grupperna i samhället har fått bära mer av saneringspolitiken än vi som har det någorlunda bra ställt. Det kan man se om man tittar på hur mycket de med dålig ekonomi procentuellt har drabbats av nedskärningar jämfört med oss som har litet bättre ekonomi. Detta leder naturligtvis till konsekvenser i samhället. Det stora bekymmer som vi i dag ser och som har gjort att jag har framställt denna interpellation är att våra barn i många fall mår fysiskt bra men att de börjar må allt sämre psykiskt. Detta är naturligtvis konsekvenser bl.a. av de nedskärningar som har skett i barnens värld. Jag har ägnat en del tid åt att besöka barn och ungdomspsykiatriska mottagningar. Där har man fått 60-100 % ökning av köerna, men man har inte fått mer personal. Det innebär att ett barn som är i kris, mår dåligt, hotar att ta livet av sig, osv. ställs i väntekö och kan inte längre få komma akut som tidigare. De vackra mål som man har klarar man inte av eftersom resurserna inte räcker till. Detta tycker jag är oerhört allvarligt, och det var därför som jag framställde interpellationen till statsministern, eftersom jag tycker att han har ett övergripande ansvar för samhället som helhet och borde lyfta in barnfrågorna mycket tydligare i all planering än vad som hitintills har synts i regeringens beslut. Ministern säger att de nya ordningarna inom skolan och förskolan skall ge bättre möjligheter. Men problemet är att det inte finns tillräckligt med tid för barnen. Det finns inte tillräckligt med personal. Det finns inte resurspersoner i barnens värld längre. Man har ryckt undan kuratorn, barnpsykologen, vaktmästaren och skolsköterskan har mindre tid. Detta drabbar barn väldigt hårt, barn som har behov av att få tid. Jag tycker att det är mycket fint att ministern skriver att en mycket viktig del är att man skall ha tid med barnen. Därför är jag litet förundrad över att regeringen så konsekvent sätter sig emot 35-timmarsveckan. Det är precis det som barnen skulle behöva, kortare arbetstid för föräldrarna så att de får möjlighet till mer tid för barnen. Den andra delen vill jag också ställa några frågor om. Arbetslösheten är ju ett problem som innebär ökade kostnader för samhället och ökade problem därför att människor mår sämre av den. Men varför inte flytta en del av de kostnader som man i dag har för arbetslösheten till kommuner och landsting så att de kan ha personal. Det kom ju nyligen en rapport där det framkom att arbetslösheten kostar 155 miljarder per år. Det är ju våra gemensamma pengar som vi använder för att betala människor för att inget göra. Varför inte använda pengar för att låta människor ha ordinarie jobb där de behövs?
Herr talman! Det är väldigt bra att Marianne Samuelsson har tagit upp den här frågan och att vi har möjlighet att på nytt diskutera barnens situation. Jag tror att vi är många som är engagerade och som är intresserade av att påverka politiken i en sådan riktning att det blir ännu bättre för barnen i vårt land. Vi har haft en tuff saneringstid - dessbättre har vi nu den bakom oss. Därigenom har vi skaffat oss ett ekonomiskt och politiskt handlingsutrymme. Det skall vi nu använda väl. På många håll, det vet vi, behöver vi satsa mera. Det gör vi också genom de extrapengar som nu går till kommuner och landsting, 72 miljarder kronor under fem år. Detta bygger naturligtvis på den insikt som vi alla har: Det behövs fler vuxna i barnens värld. Vi behöver öka kvaliteten i förskolan och skolan. I början, när barnen är små, är det alltid föräldrarna och det närmaste nätverket som är viktigt. Men föräldrarna är viktiga även när barnen växer upp. De är de viktigaste personerna men andra människor tillkommer också. Genom de generella åtgärderna finns det ett nätverk som består av vuxna på barnavårdscentralen, på mödravårdscentralen och i förskolan och skolan. På många håll finns det möjligheter för föräldrar att få stöd i deras föräldraskap. Vidare finns det vuxna i en rad fritidsverksamheter för barn, i samhällets regi men också i organisationers och frivilliga föreningars regi. Vi vet att det är de allmänna insatserna, de insatser som riktas till alla, som ger det bästa resultatet. Vi vet också att det finns barn som behöver extra stöd. Ett exempel på att de generella åtgärderna, som alltså riktar sig till alla barn, är bra för barnen är väl vad vi vet om barns hälsoläge. Även jag delar Marianne Samuelssons oro inför detta med att det ser ut som att den psykiska ohälsan ökar hos barnen, medan den fysiska hälsan blir allt bättre. Vidare är det i dag roligt att det händer så mycket ute i kommunerna. Regeringen har ju lagt fram en storstadsproposition som handlar om en fortsatt satsning på generella åtgärder och på förskoleverksamhet, i första hand i de områden runt våra storstäder där det behövs litet extra. I dag hörde jag på nyheterna att Stockholms kommun tänker gå i gång med en deltidsförskoleverksamhet för alla barn. När jag rest ute i landet har jag sett många exempel på hur man utvecklar verksamheten, hur man gifter samman olika områden - BVC, MVC, öppna förskolan och socialtjänstens stöd till familjerna - för att få ut så mycket som möjligt av de gemensamma resurser som vi har för att satsa på barn. Mycket som är spännande är alltså på gång. Därför är det väldigt bra att vi nu kan ge de här extrapengarna till kommuner och landsting som ett ytterligare stöd för att få ytterligare en process i gång.
Herr talman! Detta låter lovvärt men jag tycker mig känna igen tongångarna. De har funnits med ganska länge. Ändå ser det ut som det gör i dag när det gäller våra barn. Jag tycker att det är helt oacceptabelt att behöva höra att sjuåringar hämtas i skolan av polis därför att man inte klarar av en liten sjuåring. Det är en signal som barnet ger om att det inte mår bra, en signal om att resurserna inte räcker till. Det här är dock bara en del i det hela. Därtill kommer att det är ett ökat våld och en ökad mobbning. Egentligen finns det ofantligt stora problem i barnens värld som vi på något sätt inte tar itu med. Det är gott och väl att vi äntligen har fått upp ögonen för att personalen inte räcker bland de gamla. Det behövs alltså mera personal där. Där är det tydligt vad som händer när det inte finns tillräckligt med personal. De gamla får trycksår och kommer inte ur sängen osv. När det däremot gäller våra barn finns inte den tydligheten eftersom barn reagerar annorlunda när de inte mår bra. Det är då som det blir ett ökat våld, en ökad aggressivitet osv. Det är barnens sätt att försöka väcka uppmärksamhet. Jag hör många lärare klaga och säga att de inte orkar. Man hinner inte med barnen i skolan på det sätt som man borde. Klasserna/grupperna är alltför stora - det är för många barn per vuxen. Samtidigt möter jag ganska ofta människor som är arbetslösa och som skulle kunna göra en insats om pengarna användes till att betala dessa människor för att de gör ett jobb; detta i stället för att betala dem för att ingenting göra. Samhällsekonomiskt är det väl billigare att ha människor i ordinarie jobb än att de är föremål för en åtgärd. Här borde det alltså gå att, för barnens skull, använda våra gemensamma pengar på ett bättre sätt. Det skulle vara intressant att samlas kring att det borde finnas en bättre ekonomisk rapportering om hur beslut och annat slår för barnens del och om hur barn mår. I medierna i dag får vi många rapporter om hur finansmarknaden reagerar. Det kom en rapport när regeringen sänkte barnbidraget. Då reagerade finansmarknaden positivt. En kommentar var ungefär följande: Den förväntade räntesänkningen blev något mindre än väntat eftersom många aktörer på marknaden hoppats på en ännu större sänkning av barnbidraget. Ingen rapporterade om de familjer vars ekonomi drabbades. Ingen ens räknade på konsekvenserna för barnen och deras situation. Det är ganska allvarligt när vi hemma vid våra TV-apparater får en bild av att besparingar avseende barnen ger en positiv effekt; detta utan att någon vill visa på den andra sidan av det hela. Litet sådant tycker jag borde läggas in i ledarskapet, i detta med att vara politiker. Det gäller alltså att våga visa på konsekvenserna av besluten, hur besluten slår och vilka som drabbas. I alla ekonomiska beslut gäller det att ha tydliga konsekvensberäkningar på hur barnen drabbas av neddragningar eller förändringar i samband med olika beslut. Sedan vill jag säga några ord om kommunernas ekonomi och förbättrade möjligheter. Det är gott och väl att kommunerna nu får litet mera pengar men samtidigt blir det höjda egenavgifter, vilket innebär att i stort sett större delen av extrapengarna äts upp av att egenavgiften slår undan möjligheterna att få en bättre ekonomi.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi, när vi skall diskutera barnens situation, också vinnlägger oss om att ha en nyanserad debatt, att se att det finns olika bilder och olika intryck. Den årsrapport som Barnombudsmannen för en tid sedan avlämnade och som belyser situationen för tioåringar i Sverige var en glädjande läsning. Det visar sig att tioåringen i Sverige mår bra både fysiskt och psykiskt, tycker om att vara med vuxna, gillar skolan, har goda kamratrelationer osv. Den här rapporten var det alltså väldigt roligt att läsa. Sedan har vi den rapport som kom i går, som jag i och för sig inte har tagit del av. Även jag har bara läst tidningarna i dag. Det handlar om statistikredovisning avseende gruppen upp till 18 år. För att även där nyansera debatten vill jag säga att den grupp som drabbats mest av en sämre disponibel inkomst faktiskt var gruppen 18-29 år, alltså inte barnen utan de unga i Sverige. Det handlar om att de inte har kommit in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är således en väsentlig orsak till den sämre ekonomiska situationen. Sedan var Marianne Samuelsson också inne på konsekvensanalyser som en del i att mer se vad vi gör och vad det får för effekter. Det är en fråga som finns med i Barnkommitténs genomgång och som vi nu håller på och bereder i Regeringskansliet. Marianne Samuelsson var också inne på frågan om finansmarknadseffekter. Det är väl i så fall också intressant att komplettera den bilden med att finansmarknaden inte reagerade negativt när vi höjde barnbidraget. Men kanske är det sista jag vill säga i den här repliken det viktigaste när det gäller hur vi skall se på våra möjligheter. Det handlar om att också se att vi fortfarande har mycket stora resurser till vårt förfogande. Då är det, som jag var inne på i min förra replik, oerhört glädjande att se hur man på väldigt många håll i landet försöker att utveckla arbetsformer för att använda våra gemensamma resurser så effektivt och så bra som möjligt så att de skall komma barnen till godo.
Herr talman! Jag håller helt med om det sista, att vi skall använda våra resurser så effektivt som möjligt så att de kommer barnen till del. Men vi är nog inte ense om hur effektiviteten skall se ut. Jag tycker t.ex. att en av effektivitetsdelarna skulle vara att korta arbetstiden till 35 timmar per vecka. Därmed skulle fler få arbete, eftersom det är ett problem att många mår dåligt av att inte behövas i samhället. Dessutom skulle fler få mer tid över för sina barn. Den andra delen av att använda resurserna på rätt sätt tycker jag är att använda de pengar som vi i dag betalar människor för att inget göra till att i stället betala människor för att göra de nödvändiga jobb som behöver göras, inte minst i och kring barnen och deras verksamhet. Vi har inte för många som har tid för våra barn, utan vi har för få. Det är för litet personal på väldigt många av de ställen där barnen är, för få lärare, för få på dagiset osv. Det har varit en mycket kraftfull resursneddragning de senaste åren när det gäller antalet vuxna per barn. Det drabbar naturligtvis barnen, hur de mår och hur vi har tid med dem. Det är väl en oändlig tur att inte majoriteten av barnen mår dåligt, utan att majoriteten mår och har det bra, trivs bra med livet. Det är den grupp som är mest utsatt och som kanske mår sämst som vi i första hand måste satsa resurserna på för att få dem att må bra. För att klara av det behövs det riktade åtgärder. Där tror jag att man inte minst måste satsa på barnoch ungdomspsykiatriska mottagningarna och på de resurspersoner som behövs i barnens värld, i skolan, t.ex. kuratorn och skolpsykologen.
Herr talman! Låt mig först bara säga till Marianne Samuelsson att jag inte behöver övertygas om det positiva med en förkortad arbetsdag. Jag har arbetat länge i kvinnoförbundet med den frågan. Det är någonting som har diskuterats länge och som uppenbarligen Miljöpartiet är inne på. Jag vill egentligen bara i min avslutande replik tacka Marianne Samuelsson för den här debatten. Vi har ett gemensamt ansvar när det gäller att förbättra barns villkor. Jag tror inte att det råder någon egentlig motsättning om hur vi skall göra. Jag tror att även Marianne Samuelsson tycker att det utvecklingsarbete som pågår framför allt ute i kommunerna är mycket bra. Det har vi all anledning att stödja och att även stödja det med de extra pengar som nu kommer att gå ut till kommuner och landsting. Varje debatt som vi har om barn och barns villkor sätter också barnen ytterligare på dagordningen. Varje gång vi pratar om detta i Sveriges riksdag understryker vi frågans betydelse. Jag tror också att det är ett viktigt sätt att föra frågan om barns rättigheter och förbättrade levnadsvillkor vidare.

Herr talman! Roland Larsson har frågat socialminister Margot Wallström på vilket sätt regeringen avser att underlätta en patientcentrerad rehabilitering i linje med de metoder som bedrivs vid det psykosomatiska centret Hälsonätet AB i Stockholm. Arbetet i regeringen är så fördelat att jag skall svara på frågan. Regeringen har i olika sammanhang betonat rehabiliteringens betydelse. Framgångsrika rehabiliteringsinsatser är positiva ur såväl den enskildes som samhällets synvinkel. Regeringen har därför vidtagit en rad åtgärder för att främja rehabiliteringsarbetet. Propositionen understryker att det är mycket viktigt att utveckla samverkan mellan olika aktörer när det gäller rehabilitering. Den enskilde individen bör stå i centrum och få stöd och hjälp utifrån ett helhetsperspektiv i stället för att skickas mellan olika myndigheter som alla ser till just sin del i rehabiliteringsarbetet. Förutom att det är till den enskildes fördel gynnas effektiviteten om samverkan kan förbättras och fördjupas. Riksdagen biföll propositionen och i budgetpropositionen för år 1998 har vissa ytterligare preciseringar gjorts, bl.a. har vissa hinder undanröjts för kommun och landsting att delta i och finansiera samverkansinsatser. Försäkringskassorna har också fått särskilda medel för samverkan och rehabilitering. Dessa medel har skapats bl.a. genom att regeringen har lagt ihop de flesta delkontona i rehabiliteringsanslaget till ett konto. I stället för att tänka kameralt och på enskilda kontoställningar skall nödvändiga insatser finansieras genom de särskilda medlen. Tillsammans med de medel som de andra aktörerna, t.ex. landsting, ställer till förfogande bör det inte vara brist på pengar som avgör resultatet. Jag kan konstatera att verksamheten vid Hälsonätet AB, som Roland Larsson beskriver den, ligger väl i linje med regeringens tankar och intentioner i samverkanspropositionen, dvs. den enskilde sätts i centrum, övriga aktörer samarbetar kring den enskilde, det upprättas en individuell handlingsplan osv. Roland Larsson påpekar att socialförsäkringens gräns på ett år för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ofta är en för kort tid för en person som varit sjuk i åratal. Här vill jag göra följande förtydligande: 22 kap. lagen om allmän försäkring anger mål och ramar för rehabilitering. Rehabilitering enligt detta kapitel skall syfta till att återge den som har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och sina förutsättningar att försörja sig själv genom eget arbete. Rehabiliteringsåtgärder skall planeras i samråd med den försäkrade och utgå från dennes individuella förutsättningar och behov. I lagen anges inte någon begränsning av rehabiliteringstiden till ett år. Enligt lagens förarbeten bör inriktningen på rehabiliteringsarbetet vara att en försäkrad skall ha återfått sin arbetsförmåga efter ett år och att i vart fall en eventuell utbildning bör vara avslutad inom denna tid. Ett övergripande mål är dock att en sjuk person verkligen blir rehabiliterad och kan komma tillbaka i arbete. Utbildningstiden kan också vara beroende av utbildningsbehovet och omständigheterna i det enskilda fallet. Särskilt när det gäller handikappade personer kan det bli nödvändigt med längre utbildningstider. Det finns således inte något krav att rehabiliteringsarbetet skall vara avslutat inom ett år. Det är i stället omständigheterna i det enskilda fallet som avgör rehabiliteringstidens längd. Jag kan hålla med Roland Larsson om att gränsen mellan behandling och rehabilitering ibland riskerar att bli kontraproduktiv. Men med de nya riktlinjer och regler för samverkan som gäller fr.o.m. årsskiftet har regeringen skapat förutsättningar för att motverka denna gränsdragningsproblematik. Roland Larsson påstår att samhället inte satsar på rehabilitering för den som fått förtidspension eller är över 55 år. Enligt gällande regler kan även en förtidspensionär vara skyldig att genomgå rehabiliteringsåtgärder enligt 22 kap. lagen om allmän försäkring. Om den försäkrade utan giltig anledning vägrar att delta i åtgärder kan han eller hon helt eller delvis förlora sin rätt till förtidspension. överlämnade den 13 november 1997 ett förslag till ett nytt system för förtidspension och sjukbidrag. Utredningen föreslår bl.a. att den som beviljats hel förtidspension inte skall vara skyldig att medverka i rehabiliteringsåtgärder. Däremot skall en förtidspensionär ha möjlighet att med vissa begränsningar ansöka om att få ta del av sådana åtgärder. till riksdagen. I propositionen anges principerna för ett nytt system för förtidspension och sjukbidrag. Av propositionen framgår även att de förändrade reglerna om förtidspension skall utformas så att de stimulerar till arbetslivet och ett i övrigt aktivt liv. Mot bakgrund av pågående utredningsarbete tog regeringen inte ställning till utredningens förslag om rehabilitering. Avslutningsvis kan jag också informera Roland Larsson om att rehabiliteringsområdet har varit föremål för flera utredningar. Statskontoret har haft regeringens uppdrag att göra en översyn av de senaste årens rehabiliteringssatsningar med inriktning på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. En promemoria om företagshälsovården har utarbetats inom Regeringskansliet, och ett betänkande har överlämnats till Slutligen kan jag också nämna att en särskild utredare för närvarande har i uppdrag att utreda arbetsgivarens åtgärds och kostnadsansvar vid rehabilitering. Uppdraget, som skulle ha redovisats i mars 1998, har fått förlängd tid till den 10 augusti 1998. Regeringen kommer i den fortsatta beredningen att noga överväga vilka åtgärder som ytterligare behöver vidtas för en effektiv rehabilitering. Den sammanfattning som jag nu har gjort dels om regelförändringar, dels om aktuella utredningar som bereds eller kommer att beredas inom Regeringskansliet anser jag mycket tydligt visar på de ambitioner som regeringen har för att främja patientcentrerad rehabilitering. Syftet med regeringens arbete är att öka människors möjligheter till såväl medicinsk som arbetslivsinriktad rehabilitering vid nedsatt arbetsförmåga.
Herr talman! Fru statsråd! Jag vill börja med att tacka så mycket för svaret. Det var ett uttömmande och tydligt svar, som gav många bra besked. Jag tycker också att det är ett positivt svar så till vida att regeringen genom statsrådet ger klara besked om att ett mål som är överordnat över detaljregler på olika områden är att den enskilde skall kunna bli rehabiliterad och återkomma i arbete. Hälsonätet är inte det enda exemplet på att regelverket kan leda till problem och förhindra att ett påbörjat arbete fullföljs. Detta har vi stött på också i andra sammanhang. Jag tycker därför att det är bra att statsrådet och regeringen på det här sättet klargör att den principiella utgångspunkten måste vara den enskildes möjligheter att bli rehabiliterad och återgå i arbete. Herr talman! Här aktualiseras litet grand också en annan frågeställning som jag tycker hänger ihop med det här. Jag har någon gång emellanåt sett att det finns något slags problem i överföringen av information mellan å ena sidan regeringen och å andra sidan regeringens myndigheter. Ibland går intentionerna på något sätt förlorade i de detaljregler som utformas t.ex. av Riksförsäkringsverket. Jag skulle vilja vädja till statsrådet att skicka en kopia av sitt uttömmande svar även till Riksförsäkringsverket. Om det skulle föranleda något problem, skulle jag kunna tänka mig att i stället göra det själv. Det kunde vara lämpligt för att tydliggöra intentionerna på det här området. Är det så, statsrådet, att man när man utfärdar regeringsbrev o.d. inte kan komma förbi sådana här detaljregler? Utgör de, i detta och i andra fall, hinder mot goda ambitioner i viktig lagstiftning? Jag tycker att jag som ledamot i socialutskottet har stött på det här problemet förut. Jag är tacksam för svaret, men jag skulle gärna också vilja höra statsrådets synpunkter på hur man skall få igenom de intentioner som kan sägas vara mjukvaran i den hårdvara som texten och lagstiftningen utgör.
Herr talman! Regeringens och min ambition är naturligtvis att vi skall ha en tydlig och klar lagstiftning. Efter att ha lyssnat på Roland Larssons inlägg tror jag också att Roland Larsson och jag är väldigt överens på den punkten. Det är väldigt spännande att se att vi har en utveckling på gång på rehabiliteringsområdet när det gäller att öka kompetensen och att utveckla arbetsmetoder men också när det gäller utvärdering. Något som vi också framgent behöver för att bli ännu bättre är att ta till vara sådan kunskap som forskningen ger oss om behandlingsmetoder och effekter av olika åtgärder. Vi väntar nu på remissvar, bl.a. på Statskontorets utvärdering av departementspromemorian om företagshälsovården. I det fortsatta arbetet skall regeringen börja bereda frågan om rehabilitering och sedan återkomma till riksdagen med förslag. Den här frågan står alltså högt på dagordningen bland de ärenden som jag arbetar med.
Herr talman! Det kan kanske vara av värde att litet grand kommentera det arbete som bedrivs av Hälsonätet. Denna verksamhet har, som framgått här, nått ett mycket gott resultat. Man arbetar med en grupp av människor som har varit mycket svåra att rehabilitera, oftast personer som på ett eller annat sätt upplevt sig ha blivit misshandlade inom vården eller ha blivit missförstådda av myndigheterna. Det är fråga om åkommor som ibland är litet svårgripbara både för läkare och för försäkringskassa, eftersom de är diffusa. Kanske saknas det ibland också tillräcklig kunskap om vilka effekter olika åkommor egentligen har. Jag tänker på sådant som whip-lash-skador, fibromyalgi och liknande saker. Det är ofta fråga om människor som under mycket lång tid har gått igenom vårdapparaten och inte känt att de har fått det stöd som de hade önskat sig. Hälsonätet har lyckats med att nå ett mycket gott resultat just inom den gruppen. Sådant här skulle jag gärna vilja se litet varstans i landet. Hälsonätet arbetar i Stockholm, men jag skulle gärna se en sådan verksamhet också i mitt hemlän. Jag vet att det finns liknande problem där. Det är viktigt att det inte växer upp en sådan typ av detaljregler som inte utgår från lagtexten och inte heller från regeringens intentioner utan som formuleras på vägen från regeringen och ut i systemet. Här finns en stor grupp människor som vi skulle kunna hjälpa att återgå i arbete. Det gäller dessutom att återkomma till ett värdigt liv, att återfå den livskvalitet som deltagandet i arbetslivet ger. Detta innebär naturligtvis också att inte bara dessa personer själva utan också människor i deras omgivning, familjer och anhöriga, mår bättre. Det är alltså en stor social välgärning som görs i det här arbetet. Jag skulle som sagt gärna se att det kunde vidareutvecklas. Jag är därför, fru statsrådet, väldigt tacksam för det svar som har lämnats. Det ger en antydan om att det här sättet att jobba är eftersträvansvärt och att man bör försöka komma längre på den här vägen. Det är också viktigt att det går ut besked om att ettårsgränser och liknande regler som inte är grundade på lagstiftning inte får tillämpas in absurdum.
Herr talman! Jag tror inte att det finns så mycket att tillägga. Jag tror att Roland Larsson och jag är väldigt överens om behovet av en tydlig lagstiftning utan några krångligheter. Jag tycker att jag i svaret har försökt vara väldigt tydlig just vad avser de frågor som Roland Larsson ställt. Jag kan inte kommentera just det här aktuella privata rehabiliteringsalternativet. Jag kan bara konstatera att man på många håll i landet både i samhällelig och i privat regi kan visa på goda resultat från rehabiliteringsverksamhet. Det är också det som skall vara vägledande för försäkringskassornas köp av rehabilitering.
Herr talman! Det finns en sak till som det finns anledning att kommentera. Det gäller bemötandet från myndigheters sida och offentliga verksamheter som människor kommer i kontakt med. Det är oerhört viktigt inte bara på det sociala området utan även vid t.ex. arbetsförmedlingar att dessa personer kan känna empati och har förmåga att sätta sig in i enskilda människors situation. Det är inte alltid lätt när man inte själv är drabbad. Men det är viktigt att denna förmåga finns med. Även om vi är överens, kan jag inte låta bli att peka på att utbildning är en viktig sak som måste finnas med i bilden. Utan kunskap och kompetens hos de människor som har att hantera denna typ av frågor blir ofta detaljregler överordnade de grundläggande och övergripande principerna.
Herr talman! Självklart har man rätt att bli bemött med respekt. Det är en självklarhet, och på den punkten är vi helt överens. Visst handlar det hela om kunskap och kompetens. Det är också en viktig del i den utveckling jag ser framför mig.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att svenska föräldrar själva skall få välja vilken barnomsorg som passar dem bäst. Chatrine Pålsson har vidare frågat om regeringen avser att vidta åtgärder för att skapa förutsättningar för mer tid med barnen samt om regeringen avser att lägga fram förslag för att förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation, framför allt för dem med de lägsta inkomsterna. Chatrine Pålsson ställde i juni förra året frågor i en interpellation med i huvudsak samma innebörd som de nu aktuella. Eftersom jag inte har ändrat uppfattning i frågan lämnar jag ett svar som i långa stycken är detsamma som jag då lämnade. Målet för den socialdemokratiska familjepolitiken är att barnets behov och rättigheter skall sättas i främsta rummet. Familjepolitiken har inriktats på att stödja barnfamiljerna ekonomiskt, främst via ett barnbidrag lika för alla barn, men också genom bostadsbidrag till barnfamiljer med låga inkomster och stor försörjningsbörda. Familjepolitiken skall också underlätta för föräldrar att välja den omsorg för barnen och den arbetsfördelning som passar dem och barnen bäst. Den svenska föräldraförsäkringen är unik i världen. Den sätter barnet i centrum och har genom sin flexibilitet givit familjer med mycket olika villkor möjlighet till tid med barnen efter vars och ens behov. Om varje familj får möjlighet att lösa barnomsorgsfrågan på det sätt som den själv önskar skapas större trygghet för barn och föräldrar. Det innebär att det måste finnas en barnomsorg utanför hemmet för dem som vill ha det. De flesta av dagens föräldrar ser det också som självklart att det skall finnas daghemsplats till deras barn när föräldrarna skall börja att arbeta efter föräldraledigheten. Riksdagen har därför beslutat att kommunerna är skyldiga att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla barnomsorg för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller på grund av barnens eget behov. De samhälleliga målen för barnomsorgen täcker in två viktiga områden, dels skall barnomsorgen göra det möjligt för småbarnsföräldrar att kombinera arbete eller studier med sitt föräldraskap, dels skall barnomsorgen ge barnen pedagogisk stimulans. Barnomsorgen fyller både en arbetsmarknadspolitiks och en pedagogisk/utbildningspolitisk funktion. Målet att kunna erbjuda föräldrarna möjligheter att kombinera föräldraskap med arbete eller studier har varit styrande vid valet av barnomsorgsform under utbyggnaden. Sverige har till skillnad från vissa andra länder valt att utforma barnomsorgen så att det är möjligt för båda föräldrarna att arbeta heltid. Daghem som är öppna hela dagarna och under hela året har därmed kommit att bli den vanligaste svenska barnomsorgsformen. De pedagogiska målen för barnomsorgen har i första hand varit styrande för verksamhetens inre utformning. Den svenska modellen har rönt internationell uppmärksamhet just av den anledningen att vi i Sverige har klarat av att möta både omsorgsbehovet och behovet av pedagogisk stimulans i samma verksamhet. Vad som skiljer årets interpellation från den tidigare är att Chatrine Pålsson i klartext uttalar att hon önskar återinföra vårdnadsbidraget, denna gång med ett betydligt högre belopp. Inte heller när det gäller vårdnadsbidraget har vare sig jag eller regeringen ändrat uppfattning. Argumenten är desamma som vi tidigare har fört fram. Jag anser att vårdnadsbidraget innebär ett allvarligt hot mot jämställdheten och att det skulle bli en klar kvinnofälla. För deltidsarbetande och lågavlönade kvinnor skulle det knappt bli lönsamt att arbeta. Med ett vårdnadsbidrag skulle det bli ännu svårare för unga kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi får i dag signaler om att unga kvinnor när de söker arbete får frågan om de tänker skaffa barn. Ensamstående mammor skulle i de flesta fall inte få någon nytta av ett vårdnadsbidrag eftersom de - i de fall att de har ett arbete - har betydligt längre arbetstider än kvinnor i parförhållanden. Samtidigt som bidraget skulle göra det olönsamt för lågavlönade kvinnor att arbeta skulle bidraget, trots att ett något högre belopp föreslås, knappast innebära att någon pappa skulle stanna hemma med barnen. Därmed skulle också barnens möjligheter till nära kontakt med pappan försämras. Ett återinfört barnbidrag skulle bli ett bidrag till dem som redan har råd att stanna hemma. Mest lönsamt skulle det bli för familjer där bägge föräldrarna förvärvsarbetar, har höga inkomster och t.ex. har barnflicka.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag hade kanske hoppats att ett år i regeringen skulle ha givit Maj-Inger Klingvall litet mera insikt om hur oerhört viktigt det är med situationen för våra barn i dag. Tyvärr får vi dagliga rapporter om att barn inte mår bra. Det är kanske nyttigt för oss alla att utifrån olika perspektiv analysera hur vi skall kunna skapa en lagstiftning som ger förutsättningar för flexibla lösningar. Barnen först, säger vi ofta. Vi talar väldigt ofta om FN:s barnkonvention som bl.a. säger att konventionsstaterna skall se familjen som den grundläggande enheten i samhället och som den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt för barnens utveckling och välfärd. Ofta blir det tyvärr bara fagert tal. Jag kan ännu en gång konstatera att socialdemokratisk familjepolitik är en familjepolitik med ett och två sätt att ordna barnomsorg och med avsaknaden av flexibilitet. Det som är bekymmersamt är de dubbla budskapen. På s. 1 i svaret säger statsrådet: "Om varje familj får möjlighet att lösa barnomsorgsfrågan på det sätt den själv önskar, skapas större trygghet för barn och föräldrar." Vi är överens, Maj-Inger Klingvall. Det står säkert också i det kristdemokratiska programmet. Statsrådet fortsätter: "Det innebär att det måste finnas barnomsorg utanför hemmet för dem som vill ha det." Det ställer jag också upp på. Vidare: "De flesta av dagens föräldrar ser det också som självklart att det skall finnas daghemsplats till deras barn när de skall börja arbeta efter föräldraledigheten." Det är också en bra målsättning. Men på s. 2 i svaret talas det om kvinnofälla, och då blir jag genast mer skeptisk till vad som egentligen ligger bakom den socialdemokratiska familjepolitiken, om man inte tror att föräldrar själva klarar av att bestämma hur vilken barnomsorgsform de vill ha. Det finns ju inte heller någon valfrihet i familjepolitiken i dag. Det ställer sig alla - småbarnsföräldrar och andra - bakom. Man är hänvisad till en eller två modeller i en kommun, oftast dagis och familjedaghem. Vill man ha ett annat alternativ är det omöjligt. Man har inte laglig rätt. Man har inte ens laglig rätt att anordna ett föräldrakooperativ. Det är kommunen och staten som bestämmer hur föräldrarna skall ordna sin barnomsorg. Väljer man någonting annat får man inte del av samhällets subventioner. Det är detta som vi kristdemokrater har reagerat mycket kraftigt mot. Vi säger att det är självklart att det är familjerna själva som skall bestämma hur de vill ordna sin barnomsorg. Staten och kommunen skall se till att det finns de alternativ som man vill ha. För att det inte skall råda den minsta osäkerhet om det vill jag säga att vi kristdemokrater tycker att det skall finnas bra barnomsorg i kommunal regi, självfallet. Det är också självklart att familjer som väljer något annat som passar deras behov bäst också skall få del av samhällets resurser till familjepolitiken. Inger Klingvall att det är rättvist som det är i dag?

Fru talman! När jag såg rubriken på interpellationen, Valfrihet i barnomsorgen, tänkte jag: Vad roligt om kd också vill vara med och jobba för de här frågorna! Men sedan tittade jag närmare på interpellationen och insåg att det handlade om den icke-valfrihet som man kallar vårdnadsbidrag. Man insinuerar att det skulle innebära ökad valfrihet för barnfamiljer, vilket det inte är. Det är raka motsatsen. Det innebär ju, precis som statsrådet tidigare sade, att det inte blir någon valfrihet för t.ex. lågavlönade kvinnor och ensamstående mammor. Det ökar inte möjligheterna för papporna att ta en större del av ansvaret för barnens uppväxt. Det ökar inte heller valfriheten när vi inte vet hur man skulle finansiera ett vårdnadsbidrag. När jag såg rubriken om valfrihet tänkte jag mera på sådana saker som ännu inte är riktigt bra i samhället, t.ex. att de som är arbetslösa i vissa kommuner inte får behålla sin barnomsorgsplats. Där finns ingen valfrihet. Det finns kommuner som fortfarande har det så att barn till föräldralediga inte får träffa sina kompisar under den tiden. Där finns ingen valfrihet. Det finns kommuner som har så hög barnomsorgsavgift att föräldrar inte kan välja det alternativet. Det är inte heller någon valfrihet. Jag vill - och s-kvinnorna jobbar för det - att vi på sikt skall ha en barnomsorg som är gratis, att den skall trappas ned stegvis så att det räknas som skolan, som är gratis för alla. Den möjligheten vill jag ha. Jag ser att vi har en valfrihet när vi har barnomsorg för alla barn och att man några timmar per dag skall kunna träffa andra vuxna och andra barn och få en pedagogisk stimulans. Det är mycket bra för både föräldrarna och barnen. Det är det som ger den ökade valfriheten. I dag måste vi jobba mer för jämställdheten på arbetsplatserna och få upp kvinnors löner. Så länge som kvinnorna tjänar mindre än männen har vi ingen valfrihet när det gäller att vara hemma hos barnen. Det är kvinnorna som väljer för att familjen inte skall förlora så mycket i inkomst. Vi måste också jobba mer för den delade föräldraledigheten. Det är då som vi får den ökade valfriheten för barnfamiljerna. Vi skall naturligtvis också uppmana de som har små barn att jobba sextimmarsdag, dvs. både mamman och pappan. Det är när barnen får möjlighet att träffa både mamma och pappa som vi ger ökad valfrihet. Det är de här sakerna jag ser i valfriheten. Jag blev besviken över att kd inte hade vägt in de begreppen i valfriheten.
Fru talman! Jag kan förstå av Chatrine Pålssons interpellation att valet närmar sig. Jag kan också förstå av den motion som kd har väckt i anslutning till regeringens vårbudget att valet närmar sig. Nu är det en löfteskarusell som är i gång igen med ofinansierade kostnadsökningar och ofinansierade skattesänkningar. Om vi ser på ämnet för interpellationen, nämligen samhällets stöd till barnfamiljerna - det är så som jag har uppfattat Chatrine Pålssons inlägg - består det av en rad olika delar som tillsammans utgör en helhet. Det är barnbidraget, som går till alla barn. Det är flerbarnstillägget, som tack vare att vi har lyckats få ordning på de offentliga finanserna kan återinföras för alla barn födda efter den 1 januari 1995. Det är bostadsbidraget, som är behovsprövat men som också är en viktig del. Det är föräldraförsäkringen, som ger stora möjligheter för föräldrarna att bestämma hur mycket de vill arbeta och hur mycket de vill vara hemma hos sina barn. Inkomstbortfallsprincipen i föräldraförsäkringen gör också att papporna har möjlighet att vara hemma och ta ansvar för sina små barn. Vi har en barnomsorgslag, som är nog så viktig i detta stöd, som stadgar att kommunerna har en skyldighet att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla barnomsorg för barn över ett år för de föräldrar som så önskar. Föräldrarna skall också få möjlighet att säga sitt när det gäller val av barnomsorgsform, t.ex. föräldrakooperativ. Jag förstod för övrigt inte vad Chatrine Pålsson menade när hon nämnde föräldrakooperativen. Vi har också ett viktigt stöd, som går bl.a. till barnomsorgen och till kvaliteten i barnomsorgen, och det är statsbidraget. Tack vare att vi har fått ordning på ekonomin under fem år kan vi nu öka det så att vi ger 72 miljarder extra till kommuner och landsting. Den här uppräkningen som bildar ramen för vårt stöd till barnfamiljerna ger också en väldigt stor valfrihet. Här kan man kombinera arbete och studier med att ta ett stort ansvar för sina barn och sin familj. Vi vet att det finns ett starkt stöd för den här livsformen och det här sättet att leva. Det handlar inte om att alla barn, alla föräldrar och alla familjer är lika, utan tvärtom finns det stora olikheter. Det finns olika önskemål och olika sätt att välja hur man vill leva tillsammans i en familj. De som vill vara hemma får naturligtvis vara hemma med det stöd som samhället ger. Den här ramen, som jag kallar den, för stöd och service är det som skapar den stora valfriheten för dagens barnfamiljer. Det vårdnadsbidrag som vi levde med under några månader 1994, som kd nu uppenbarligen vill återinföra, verkade dessvärre i rakt motsatt riktning. Det gav inte valfrihet åt någon lågavlönad ensamstående mamma att välja något annat än att fortsätta att förvärvsarbeta och försörja sig själv. Det skulle vara väldigt intressant att i den här interpellationsdebatten få svar från kd på frågan: På vilket sätt ökar valfriheten för de ensamstående mammorna med förslaget om vårdnadsbidrag? På vilket sätt gör vårdnadsbidraget det lättare för papporna att vara hemma hos sina barn? Hur tänker kd finansiera det här förslaget? Om jag har förstått det rätt handlar det om flera miljarder; i synnerhet när Chatrine Pålsson också säger att hon vill bevara barnomsorgen. Detta är en stor kostnadsökning, och jag har inte fått något grepp om hur den skall finansieras.
Fru talman! Det är ingen kostnadsökning. Jag blir så beklämd varje gång när socialdemokratiska företrädare inte vill lyssna på sakskäl. De frågar: På vilket sätt ökar detta valfriheten för ensamstående mammor? Jag undrar vilken valfrihet de har i dag - det finns ju ingen valfrihet. Jag har träffat många som vill vara hemma litet längre med sina barn, men de har inte råd utan tvingas ut för att kunna existera. Vi kristdemokrater har lagt ett förslag - statsrådet skall få det innan vi lämnar kammaren - som är till fördel för alla. Även en ensamstående som väljer att arbeta deltid får ett vårdnadsbidrag, som är reducerat. Där lägger vi upp ett sätt som gör det möjligt att klara ekonomin. Det finns ingen valfrihet i dag. Den är ju beskuren. Då får man säga vad man vill, men föräldrar piskas ut. Det är den största ofrihet som finns. Maj-Inger Klingvall säger att svenska kvinnor skulle piskas tillbaka till spisen. De väljer väl själva om de vill vara hemma! Det är inget som förvärrar för någon. Man har fortfarande möjlighet att välja den kommunala barnomsorgen, men det gäller inte om man vill ha privata alternativ. Jag skall tala om för statsrådet vad jag menade när jag talade om föräldrakooperativen. Det finns ingen laglig rätt att få bidrag till ett föräldrakooperativ, utan i dag är det kommunens välvillighet som avgör, och den är inte stor på många ställen. Det låter som om Maj-Inger Klingvall tror att den kommunala barnomsorgen är gratis. Den kommunala barnomsorgen subventioneras i dag för barn i åldersgruppen mellan ett och tre år, som vi kristdemokrater har räknat på, med i snitt 70 000-80 000 kr per år. Det är samhällets subvention. Att då påstå att samhället inte skulle ha råd att omfördela om någon förälder vill ha det är ju en skymf. Det är att lura både sig själv och andra. Sedan undrar jag: Vilket stöd ger samhället till den som väljer att vara hemma? Statsrådet sade nyss att den förälder som vill får vara hemma med det stöd som samhället ger. Jag vill fråga vilket stöd det är. Föräldraförsäkringen är inte heller rättvis. Den bygger på att man har hunnit få ett jobb. Alla får inte del av föräldraförsäkringen - en del får nästan ingenting. Jag tycker inte att den är någonting som man skall lovprisa, utan det är de som redan har det bra som får den. De ensamstående som inte har hunnit ha något arbete har det sannerligen inte för fett. Sedan detta med ofinansierade förslag: Vår budgetmotion är finansierad i alla sina delar, men det är riktigt att det innebär en omfördelning därför att vi kristdemokrater gör en annorlunda prioritering. Vad vi har hävdat och vad jag vill säga en gång till är att våra förslag inte försvårar för någon utan ökar valfriheten för alla. Ingen tvingas till någonting, vare sig man är pappa eller mamma, utan vi vill underlätta för fler än de allra rikaste att kunna ordna sin barnomsorg på annat sätt.

Fru talman! Det förs här fram argument om att vårdnadsbidraget skulle öka valfriheten. Det är märkligt att man försöker göra detta till en sanning genom att säga det tillräckligt många gånger. Det kan ju vara en taktik i och för sig. På vilket sätt skulle det öka valfriheten? Det blir ju en avgrundsskillnad så länge vi inte ser till att vi har ett jämställt samhälle. Eftersom vi fortfarande har en maktstruktur som gör att det är männen som beslutar i samhället och som har de höga inkomsterna, skulle det inte bli någon valfrihet om ett vårdnadsbidrag skulle införas. Det skulle i stället bli kvinnorna som så att säga skulle välja vårdnadsbidraget, eftersom man inte vill förlora för mycket i inkomst. Det innebär alltså definitivt ingen valfrihet för papporna att införa ett vårdnadsbidrag. Det skulle tvärtom försvåra för papporna att ta del i sina barns uppväxt. När det gäller argumentet att barnomsorg kostar mycket pengar vill jag säga att de föräldrar som är ute i produktionen bidrar till produktionen, de gör en insats och betalar skatt. Man kan inte säga att daghemsplatserna kostar så mycket för samhället som Chatrine Pålsson här säger. De som väljer att gå ut i produktionen får också möjlighet till barnomsorg. På sikt tycker jag att vi skall ha barnomsorg till alla. Vi har en barnomsorgslag som alla kommuner tyvärr inte lever upp till, eftersom de arbetslösas barn inte ges möjlighet att behålla sin plats. Föräldrarna får inte ens möjlighet att söka arbete. På sikt vill jag att den valfriheten ytterligare utökas genom att erbjuda gratis barnomsorg till alla barnfamiljer. En riktig valfrihet i samhället är när alla barn får samma möjligheter att träffa kompisar och andra vuxna.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att jag inte fick något svar på mina tre frågor om på vilket sätt valfriheten skulle öka för den lågavlönade ensamstående mamman eller hur papporna skulle få mer tid. När det gällde finansieringen talade Chatrine Pålsson om omfördelning men inte från vad. Därför är det väldigt svårt att förstå vad det är man skall spara på för att ge det här utrymmet på rätt många miljarder. Det är möjligt att vi inte fick något svar från Chatrine Pålsson därför att vårdnadsbidraget ju inte ger någon ökad valfrihet utan mindre valfrihet. Det lönar sig dåligt att arbeta. Det ger sämre villkor i arbetslivet, försämrad löneutveckling, sämre pension. Kvinnorna blir mer ekonomiskt beroende av mannen. Ett vårdnadsbidrag kommer därigenom att öka orättvisorna, minska valfriheten och hota jämställdheten. Chatrine Pålsson talade om rättvisa i sitt första inlägg. Då kan man undra vari rättvisan består när den ensamstående lågavlönade mamman genom sin skatt skall betala vårdnadsbidraget till dem som ändå har möjlighet att vara hemma eftersom vårdnadsbidraget ligger på en så låg nivå. Chatrine Pålsson var också inne på detta med ekonomi. Hon nämnde kostnaden för barnsomsorgen. Det är väldigt viktigt att vara tydlig på den här punkten. Det som har gjort att vi i vårt land har haft möjligheter att bygga ut välfärden är att både män och kvinnor har förvärvsarbetat och förvärvsarbetar, för det ger ju inkomster och möjligheter till familjestöd. Föräldrarna betalar genom sitt eget förvärvsarbete kostnaderna för barnomsorgen. De är också genom skatten med och betalar till de bidrag som går till barn som har en förälder hemma. Förutom de frågor som jag redan tidigare har upprepat men inte fått svar på vill jag ställa frågan: Tror Chatrine Pålsson verkligen att det är mer lönsamt för samhället att människor inte förvärvsarbetar?
Fru talman! Maj-Inger Klingvall, tiden för en interpellationsdebatt är inte tillräcklig för att jag skall kunna föredra vår budget. Jag vill bara tala om att den är balanserad. Som sagt, jag skall lämna över vårt förslag där vi gör beräkningar för olika familjetyper. Hur tror Maj-Inger Klingvall att det känns för småbarnsföräldrar i Sverige i dag, som blir omyndigförklarade den ena gången efter den andra därför att de vill välja ett annat alternativ? 70 % av alla småbarnsföräldrar som under den borgerliga regeringens tid hade barn mellan ett och tre år valde vårdnadsbidraget och valde bort någonting annat, nämligen den kommunalt subventionerade barnomsorgen. Det andra jag vill fråga är: Hur skulle vårdnadsbidraget försvåra för papporna, som Monica sade? Det är för mig obegripligt att någon pappa skulle få det försvårat med vårt förslag. Sedan är det ju otäckt att både jag och svenska folket gång på gång skall få i oss att den insats man gör om man vårdar sina barn hemma eller om någon annan gör det inte är värt någonting i bruttonationalprodukttermer. Detta arbete är värt noll och räknas inte heller med i bruttonationalprodukten, utan det är först när man går utanför husknuten och vårdar någon annans barn och barn på dagis som det är värt någonting arbetsprestationsmässigt. Detta är ju obehagligt. Är det inte så enligt den nya pensionsuppgörelsen - det borde väl Maj-Inger Klingvall veta - att barnledighetsåren också skall räknas som en merit? Jag hoppas att vi är överens om det. Äntligen finns det en punkt där man kan säga att detta arbete har uppvärderats. Jag kan tala om att vi kristdemokrater kämpar för familjepolitik varenda år, vare sig det är val eller inte, så det är inget nytt. Vi kommer att fortsätta kämpa även efter valet, var så säker. Jag skall nu lämna över vårt förslag.
Fru talman! Jag kan på nytt bara notera att jag inte har fått svar på mina frågor, inte heller på frågan om vi skulle tjäna mer på att föräldrar inte förvärvsarbetade. Jag är nog av den uppfattningen att föräldrars förvärvsarbete är ett oerhört viktigt bidrag både för dem själva och för samhället. Jag blir oerhört ledsen när Chatrine Pålsson talar om att familjer och föräldrar i Sverige i dag inte skulle vara myndiga. I Sverige är föräldrarna oerhört väl medvetna. De vet vad som är bra för deras barn, och de tar naturligtvis ett väldigt stort ansvar för sina familjer. Det var inte så att man valde bort barnomsorgen när man ansökte om vårdnadsbidrag. Det finns inga siffror i kommunernas barnomsorgsredovisningar som visar att föräldrar valde bort barnomsorgen. Det är inte sant, som Chatrine Pålsson säger, att det skulle ha fått en sådan effekt. Sedan har jag aldrig sagt någonting om piska, vilket var något som Chatrine Pålsson påstod i sitt förra inlägg. Min uppfattning är väldigt klar: Om man vill förbättra barnfamiljernas ekonomi och samtidigt öka valfriheten och jämställdheten, krävs det helt andra åtgärder än de som kristdemokraterna föreslår. Om jag hade de pengar som vårdnadsbidraget kostar, skulle jag använda dem till helt andra reformer. De pengar som kristdemokraterna vill lägga på ett vårdnadsbidrag, som jag har uppfattat handlar om ungefär 5 miljarder, skulle faktiskt räcka till en barnbidragshöjning för en miljon barnfamiljer med 250 kr per barn och månad eller till ytterligare sex månaders ersättning på sjukpenningnivå i föräldraförsäkringen. Det måste vi sätta i relation till de ca 150 000 barnfamiljer som skulle få del av ett vårdnadsbidrag. Många av de familjer som i dag är hemma med ett och tvååringar har genom att utnyttja flexibiliteten fortfarande ersättning från föräldraförsäkringen eller föräldrapenning för ännu ett barn. Den socialdemokratiska familjepolitiken har faktiskt lett till att vi i dag lever i ett av världens mest jämställda länder. Den svenska modellen betraktas också i många länder som en förebild. Det tycker jag att vi svenskar kan vara stolta över.

Herr talman! Per Lager har frågat socialministern om hon avser att verka för att barnkonsekvensbeskrivningar görs vid alla statliga offentliga utredningar. Arbetet är så fördelat inom regeringen att jag skall svara på frågan. Det är angeläget att det finns med ett barnperspektiv i allt offentligt beslutsfattande som rör barn. Det gäller oavsett om besluten fattas på statlig eller kommunal nivå. Besluten kan också vara av olika karaktär. Det kan gälla budget, lagstiftning eller utredningsdirektiv. Det kan gälla sociala frågor, skola, trafik eller den fysiska miljöns utformning. Barnens bästa har länge varit en ledstjärna i den lagstiftning som direkt tar sikte på barn. Nu finns det skäl att gå vidare och föra in ett barnperspektiv i allt beslutsfattande som rör barn. Detta understryks av att Den parlamentariska barnkommittén har gjort en genomgång av hur svensk lagstiftning förhåller sig till barnkonventionen och har därvid konstaterat att svensk lagstiftning inte står i strid med åtagandena enligt konventionen. Kommittén betonar dock i sitt betänkande Barnets bästa i främsta rummet hur viktigt det är att utveckla former för att förverkliga barnkonventionens anda och innebörd också i det praktiska handlandet på såväl nationell och regional som lokal nivå. I detta arbete med genomförandet är barnkonsekvensbeskrivningar vid offentligt beslutsfattande ett viktigt inslag. Kommittén betonar också att det faktum att Sverige ratificerat barnkonventionen innebär särskilda åtaganden när det gäller att befrämja barns intressen. Barnkonventionens bestämmelser, som Sverige således anslutit sig till, innebär att barn har en särskild prioritet. Barnkonventionen bör därför beaktas också vid utformningen av utredningsdirektiv. Regeringen kommer under våren att lämna en proposition där bl.a. Barnkommitténs betänkande behandlas.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det är alltid barnen som kommer först i kläm och som råkar värst ut. Barnen har aldrig kunnat få sina röster hörda i den utveckling av det moderna industrisamhället vi haft. Det är inte bara rent fysiskt våld som barnen råkar ut för bland en massa olyckliga vuxna människor, utan det är också effekterna av den teknifierade värld av stress och livsfarliga transportmedel, buller, samhällets elektrifiering och kemikalisering med bl.a. allergiframkallande inomhusmiljöer, materialexperimentering, byggteknik och vatten och luftförödelse. Jag har många gånger funderat på säkerhetsavstånd, som är ett begrepp vi använder. Hur ser säkerhetsavståndet ut till en bil för ett barn? Det är rätt intressant att tänka sig att själva avgasröret kommer ut precis i höjd med det lilla barnet. Det går på något sätt inte ihop. Det finns ett systemfel någonstans. Det är vi vuxna som formar och ger förutsättningar för framtiden, och det är barnen själva som är framtiden. Om vi skall ta vårt ansvar på allvar innebär det att alla våra beslut borde ha barnens bästa i fokus. För att komma ett steg längre skrev jag en motion i höstas, där jag just föreslog att alla offentliga utredningar skall förses med ett särskilt barndirektiv precis på samma sätt som man gör med jämställdhetsperspektivet i dag. Ministern har i interpellationssvaret lyft fram barnkonventionen, och det tycker jag är väldigt bra. Hon har också understrukit vikten av att föra in just ett barnperspektiv i allt beslutsfattande som rör barn på nationell, regional och lokal nivå, dvs. i så gott som alla beslut. Ministern hänvisar också till Barnkommitténs mening att detta bl.a. innebär att barnkonsekvensbeskrivningar är ett viktigt inslag vid offentligt beslutsfattande. Betyder detta att den föranmälda propositionen kommer att innehålla just förslag till generellt utredningsdirektiv om barnkonsekvensbeskrivningar i alla offentliga utredningar? Det är min fråga till ministern. Jag vet att man inte brukar avslöja vad som står i propositioner, men jag skulle ändå vilja höra ministerns personliga inställning till detta. Det verkar ändå som om vi har ungefär samma åsikt i frågan.
Herr talman! Jag tror inte att Per Lager och jag har särskilt mycket att vara oense omkring. Det konkreta förslag som finns i interpellationen ligger med som ett förslag från Barnkommittén. Vi håller nu på och bereder Barnkommitténs betänkande och de remissvar vi har fått. Detta är en viktig och angelägen punkt.
Herr talman! Det låter hoppfullt. Det var åtta år sedan som barnkonventionen ratificerades av Sverige. Ändå fanns det i slutet av 1997 faktiskt bara fyra kommuner som införlivat barnkonventionen i sina beslutande organ. Det är Trollhättan, Jönköping, Louise Sylwander, som följt denna fråga, har kommunerna egentligen inget val. De måste helt enkelt införliva barnkonventionen. Det är litet tragiskt att det har gått så trögt. Positivt är i alla fall att Trollhättan, som ligger i Västra Götaland, numera har en barnchecklista för politiska nämnder och styrelser. Där utropade man 1997 till barnens år. Sedan har kommunerna i Halland, Bohuslän och Skaraborg satsat på en Rädda Barnen-utbildning av konventionspiloter, som skall informera lokala beslutsfattare om konventionens paragrafer. Jag har samma uppfattning som utredningen - det vet jag inte om ministern har - när det gäller att inrätta en särskild enhet på Regeringskansliet underställd en minister, precis som när det gäller jämställdhetsfrågorna. Då får man en samordningsfunktion för frågor som rör barn. Jag menar att en samordning av barnpolitiken i hela samhället är så viktig. I dag kan man konstatera att det på såväl nationell som regional och lokal nivå saknas samlad uppföljning av politiska beslut vad det gäller barnen. Vad betyder t.ex. budgetnedskärningar för barnen? Vad har ministern för åsikt om en särskild enhet?
Herr talman! Per Lager nämnde fyra kommuner. Jag tror att vi kan lägga till Hässleholms kommun, som är en femte kommun som har kommit litet längre än andra. När det gäller barnkonventionen är det viktigt att man ser arbetet som en process. För att uttrycka mig litet drastiskt kan jag säga att man inte lagstiftar fram barnkonventionen. Det handlar väldigt mycket om en process när det gäller att införliva andan och intentionerna i barnkonventionen. Som en extra puff i den processen beslutade regeringen 1996 att satsa 20 miljoner från Allmänna arvsfonden på projekt. Det är frivilligorganisationerna på barnområdet som söker dessa projektpengar. Jag har redan beviljat 10 miljoner, och nu är jag inne i nästa omgång med beslut om pengar till dessa projekt. De riktar sig till beslutsfattare, politiker och tjänstemän i kommuner och landsting. Vi gör också detta tillsammans med Barnombudsmannen och kommun och landstingsförbunden. Jag ser detta som ett led i en sådan här process - med ringar på vattnet naturligtvis. Sedan vill jag säga något om de här konkreta förslagen från Barnkommittén. Nu tog Per Lager upp ett annat sådant förslag, nämligen förslaget om en samlad enhet. Då vill jag på nytt säga att alla de här idéerna, tankarna och förslagen i Barnkommittén nu behandlas i det beredningsarbete som pågår inom Regeringskansliet.
Herr talman! Som avslutning vill jag säga att det verkar som om ministern och jag egentligen är överens om alltihop. Det enda man får hoppas är att det här också kommer att synas i den proposition som vi kanske gemensamt kan tycka bra om. För mig är det så att barnkonventionen är oerhört viktig. Men det finns också en rad andra områden i samhället som är dolda. Det kanske är svårt för oss att förstå att de har samband med just barnen. Vi använder en begreppsapparat som jag tycker att vi måste vara väldigt observanta på. Vi talar t.ex. om hushåll. Ibland är barnen hushåll. Ibland är de antal kvadratmeter yta. Ibland är de familj. Då menar jag att man måste säga: Var finns barnen? Man måste plocka fram barnen. Man måste visa dem. Barnen måste få ett ansikte för oss. När vi gör konsekvensbeskrivningar som rör barn måste vi veta att det är för barnen och inte för något annat som vi gör dem. Vi är ju säkert överens om att barnen är framtiden. Därför måste de så att säga alltid ha företräde i våra beslut, framför allt i våra långsiktiga beslut. Jag hoppas att man särskilt inom mitt eget område, som handlar om bostäder och byggande, tittar på konsekvenserna av vår ny och ombyggnation, att man tittar på vad det har för konsekvenser för barnen. Vi har inte riktigt kommit till rätta med det här. Vi måste vi bygga ekologiskt och hälsomässigt riktigt. Men vi måste också få byggt så att barnen får möjlighet att leva sunt och riktigt. Vi får inte ha inomhusmiljöer som skapar de allergi och överkänslighetsproblem som uppgår till 30-40 %. I Stockholm har man ju passerat 50 %. Så får det helt enkelt inte vara. Inomhusmiljön måste rensas upp med hjälp av barnkonsekvensbeskrivningar. Utomhusmiljön likaså.
Herr talman! Jag säger gärna detsamma till Per Lager som jag sade till Marianne Samuelsson. Jag tycker att det är väldigt bra att vi gång på gång diskuterar barnfrågorna här i riksdagen. Vi tar hela tiden ett steg framåt, tror jag, för att göra barnen mer synliga, precis som Per Lager också exemplifierade. Dessutom tog Per Lager också upp just ett väldigt tydligt och klart exempel från Barnkommittén. Det gäller en sak som vi naturligtvis också diskuterar i Barnkommittén, nämligen förslaget att låta Boverket och Barnombudsmannen utreda hur barns intressen skall tas till vara i plan och bygglagen.

Herr talman! Carina Hägg har frågat näringsministern vad regeringen gör för att undanröja problemen med utebliven betalning för export till Tyskland. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Att företag i träbranschen haft problem med utebliven betalning för export till Tyskland är allvarligt. Precis som Carina Hägg skriver i sin interpellation behöver Sverige fler små företag som vågar satsa på export. Det är därför bekymmersamt om småföretag väljer bort den tyska marknaden för export för att den skulle anses för riskabel. Betalningssystemet är en fundamental ingrediens i ett lands näringsklimat, vilket de problem som Carina Hägg beskriver visar. I Sverige har vi ett ganska väl fungerande system för betalningar och för att reglera vad som händer när betalningar uteblir. Sverige är även på detta område ett modernt land med ett gott företagsklimat. Tyvärr är inte situationen alltid densamma i övriga EU-länder. Enligt vissa undersökningar ligger den genomsnittliga betalningsfristen på 50-60 dagar i Europa. I Sverige är den litet mer än 30 dagar. Tyskland hör inte till de värsta länderna i Europa, men över 50 % dröjer avsiktligt med betalningarna i Tyskland. Detta är problem som inte bara möter svenska företag utan även tyska företag. Sena betalningar är ett allvarligt problem för Europas småföretag och diskuteras på EU-nivå. Europeiska kommissionen antog redan 1995 en rekommendation om hur principer kan utformas för att förkorta betalningsfrister. En utvärdering av rekommendationen visade dock att i de flesta länder har litet eller ingenting åstadkommits sedan rekommendationen tillkom. Kommissionen presenterade därför på industrirådet den 7 maj 1998 ett förslag till direktiv om sena betalningar vid affärstransaktioner. Syftet är att försöka förbättra skyddet mot sena betalningar och skapa ökad säkerhet vid export. Förslaget följer i stort sett nordisk lagstiftning på området och tar upp frågor som rör betalningsfrister, rätt till dröjsmålsränta, storlek på dröjsmålsränta m.m. Detta förslag kommer nu att förhandlas och kan antas av ministerrådet tidigast i november i år. Vi är positiva till arbetet på europeisk nivå för att komma åt de allvarliga problem för näringsklimatet i Europa som sena betalningar utgör. Det är min och regeringens förhoppning att den här typen av gemensam lagstiftning på området skall kunna förbättra situationen för svenska exportföretag. Ett annat problem som Carina Hägg tar upp gäller att det finns tyska regler om att kvarhålla 5 % av köpeskillingen vid husköp under fem år som en säkerhetsgaranti för kunden. Detta är dock inget som diskriminerar mot svenska trähusleverantörer i förhållande till tyska och utgör därför inget handelshinder i ordets vanliga mening. När det gäller krångliga regelverk som kan uppfattas som konkurrensbegränsningar har vi och Kommerskollegium mottagit en del klagomål från företag som exporterar till Tyskland. Det gäller t.ex. frågan om de tyska semesterkassorna samt problem med tyska märknings och provningskrav. I dessa frågor har den svenska regeringen agerat genom att ta upp frågorna med den tyska regeringen och kräva att dessa problem skall lösas.
Herr talman! Bakgrunden till min interpellation är de erfarenheter som jag har fått hemma i min valkrets, framför allt då på höglandet, när jag varit i kontakt med näringslivsföreträdare och anställda i träbranschen. När jag först kom i kontakt med det här problemet trodde jag inte att ett skulle behöva leda till en interpellation här i kammaren. Men problemet har visat sig vara både mer utbrett och svårbemästrat än jag hade väntat mig. Under tiden har åtminstone ett av de företag jag har besökt också tvingats i konkurs. Därför är det glädjande att statsrådet här i dag genom sitt svar instämmer i att detta är ett reellt problem och att frågan nu tas på allvar i departementet. Det finns också litet av dåligt samvete med i bilden för min del. Jag har ju, liksom många andra politiker, uppmuntrat träbranschen att i större utsträckning än tidigare ge sig ut på exportmarknaden, och då lämpligtvis den stora tyska marknaden som ligger geografiskt nära oss. Att tyskarna i så stor omfattning satt i system att inte betala på utsatt tid var då föga känt för mig och många andra. Betalningsosäkra marknader är något som vi främst förknippar med mindre välutvecklade länder, inte med Tyskland. Statsrådet säger att om det visar sig att det finns tyska regelverk som utgör handelshinder kommer den svenska regeringen naturligtvis att agera. På det vill jag svara att det delvis handlar om en uppstramning av de tyska betalningssystemet. Men när det gäller kunder som satt i system att inte betala i visshet om att det med all sannolikhet kommer att sluta med att de, även om de inte slipper betala helt i alla fall kommer undan med en starkt reducerad betalning, är det mycket svårare att komma åt det här. I t.ex. en förlikning handlar det om att möta varandras bud och att man då reducerar betalningen. Man får inte så mycket betalt som man från början kommit överens om. Problemet är av den karaktären att det finns en tendens att frågorna hamnar mellan stolarna. Det är känt att det också finns svårigheter för svenska företag att driva processer i Tyskland. Så sent som i går stämde jag av min bild av läget med Träindustriarbetareförbundet. Deras bild överensstämmer med min. Det bekräftade samtidigt det jag tidigare understrukit, att företag - seriösa företag vill jag också understryka - t.o.m. har tvingats i konkurs på grund av uteblivna betalningar. Även Sveriges trähusfabrikers riksförbund, STR, är medvetet om problemet. STR bekräftar också att det finns företag som tvingats i konkurs när Tysklandsaffärerna blivit droppen som fått bägaren att rinna över. Särskilt små företag och ofta familjeföretag med knappa resurser riskerar att råka illa ut. Ofta har man dessutom gett sig ut på exportmarknaden utifrån en redan svag position. Företaget har sökt sig ut därför att hemmamarknaden har sviktat. Får man inte betalt hjälper det föga att Sveriges Trähus Exportutvecklingsbolag, STRU, bildades för att bl.a. bryta den tyska attityden mot svenska trähus eller att staten på olika sätt arbetar med exportfrämjande åtgärder. Vi får heller inte glömma snickeribranschen, som också har drabbats. Snickeriindustrins riksförbund, SNIRI, har tagit upp frågan om femprocentsregeln som statsrådet här har besvarat. Den klassas inte som ett handelshinder. Det argumentet tar jag till mig, även om jag förstår att man fortfarande upplever det i praktiken som en försvårande omständighet vid export. Även från SNIRI:s sida talar man om konkurser. Det var t.ex. en snickerifabrik på höglandet som gick i konkurs i samband med leveranser av fönster till Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Den information som jag har fått här i dag och det som kommer fram under interpellationsdebatten är det oerhört viktigt att man når ut med till branschorganisationerna så att de får del av den här dialogen. Skall man kunna förändra någonting är det viktigt att också statsrådet får de konkreta fallen och exemplen sig till del. Jag tror inte att dessa företag ringer till en klagomur i första hand. Men ju mer man sprider kännedom om problemet desto fler telefonsamtal tror jag att man kan få. Kommer statsrådet att ta kontakt med branschorganisationerna?

Herr talman! Jag skall berätta för Carina Hägg att det var en överraskning också för mig när jag nu på grund av denna interpellation fick sätta mig in i den här frågan att det faktiskt var ett så utbrett problem som vi nu kan konstatera. Det är ett lika utbrett problem för tyska företag och för företag från andra länder som försöker sälja på den tyska marknaden. Vad vi nu märker när våra näringsliv integreras i Europa och företag lär sig sälja på andra marknader är att sederna skiljer sig åt. De som inte är vana vid dem kan få betala dyra lärpengar för detta, och det kan ibland sluta olyckligt. Men jag tror att vi på litet sikt kommer att se ett närmande mellan affärskulturerna i Europas olika länder. Det direktiv från kommissionen som jag nämnde i mitt svar är ett uttryck för detta. Jag har som följd av den här interpellationen och att Carina Hägg har fäst min uppmärksamhet på de här problemen begärt ett särskilt samtal med min tyske kollega under vårt möte i Genève i förra veckan där vi var på ett stort möte med Världshandelsorganisationen för att med honom diskutera detta och framföra vårt bekymmer över det. Hans svar till mig är: Jovisst, detta är förkastligt. Det här borde vara oacceptabelt. Men tyvärr, herr Pagrotsky: Detta är seden i mitt land, och folk är inte bättre än så här. Det är någonting som vi får försöka göra någonting åt på längre sikt, men det är en fråga om kultur och sed och inte fråga om lagregler. Han beklagade detta, och därmed stod jag ju ganska svarslös. Jag hade inget särskilt krav att framföra till honom efter detta avväpnande svar. Mitt råd är att genom upplysning och annat se till att de företag som funderar på att sälja till Tyskland i sin kalkyl tar till en marginal för räntekostnader och att de talar med banken om huruvida dessa rörelsekrediter är belåningsbara. Det är skillnad mellan att ha utestående fordringar på en kund som är säker och trygg och som kommer att betala men som dröjer jämfört med att ha pengarna förlorade. Att företag går i konkurs låter på mig som att bankerna inte har begripit vad det är för sorts kunder de har fordran på. Jag vill också göra litet reklam för vad vi kan göra. Jag inser att det kanske inte är så lätt att ringa till min klagomur på telefonnummer 405 21 39 i Stockholm. Men de som har problem med diskriminering på den tyska marknaden, eller andra marknader, som inte beror på att det är svårt i största allmänhet på detta lands marknad utan som beror på att de har råkat sämre ut än sina tyska konkurrenter vill jag skall höra av sig till mig så att jag får den kunskapen. Då kan jag ta upp frågan och klaga, jag kan skriva och begära ändringar eller vi kan reda ut om det är eventuella missförstånd. Precis som Carina Hägg säger är det jätteviktigt för Sveriges regering att känna till sådan här erfarenheter även i de fall där vi inte omedelbart kan gripa in och lösa problemen.
Herr talman och statsrådet! Det känns väldigt hoppfullt med det EU-direktiv som vi nu har fått information om här i kammaren. Vi har här en näring som är hårt trängd. Träbranschen har blivit hårt åtgången under de senaste åren. Samtidigt kämpar vi för att skapa nya arbetstillfällen och på olika sätt utveckla träbranschen. Man möter i dag företagare som säger: Tyskland kan man inte ha affärer med, eftersom de inte betalar där. Det är väldigt trist att höra detta från seriösa företagare, särskilt när man vet att det också finns en verklighet bakom den bild som de beskriver. Som jag skrev i min interpellation har betalning för leveranser på hela 100 miljoner uteblivit enbart för levererade småhus, och det är enbart de siffror som är kända. Det finns en hel del att göra här, och det är oerhört viktigt. Det är därför bra att den tyska motsvarigheten till ministern också är medveten om detta problem. Det är väldigt hoppfullt. Ministern tog upp frågan om bankerna. Jag vet att det har varit svårigheter med bankerna. Man kan inte bedöma i vilken omfattning bankerna kan har varit en orsak till problemen. Men jag tror nog att också bankerna är väldigt ovana vid den här situationen och har svårt att hantera frågan. Jag tror inte att vi skall bortse från att bankerna kan ha haft en roll som de borde kunnat använda på ett positivare sätt. Jag är för min del väldigt nöjd med det svar jag har fått från ministern har och inga ytterligare frågor. Jag tror att vi kommer att lösa detta problem på sikt. Jag vill också påpeka att man inte stöter på det här problemet inom t.ex. metallbranschen. Detta problem är specifikt inom träbranschen. Därför borde det också kunna gå att lösa så småningom.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att skapa förtroende för alkohollagstiftningen. Svensk alkoholpolitik syftar till att begränsa alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar. De viktigaste medlen för att åstadkomma detta är att begränsa tillgängligheten genom främst Systembolagets detaljhandelsmonopol och prisinstrumentet. Alkoholdrycker är liksom många andra varor tämligen priskänsliga. När priset går upp minskar försäljningen. Sverige bedriver därför sedan länge en prispolitik med relativt sett höga alkoholskatter. När Sverige blev medlem i Europeiska unionen förändrades förutsättningar för delar av den svenska alkoholpolitiken. De viktigaste delarna - detaljhandelsmonopolet och prisinstrumentet - har dock kunnat bibehållas. EG-domstolen har godkänt Systembolagets monopol, och vi har tills vidare medgivits införselbegränsningar för resande och rätt att ta ut svensk punktskatt på alkoholdrycker som införs från annat Det är riktigt att det finns tecken som tycker på att den illegala alkoholhanteringen har ökat i Sverige på senare år. Enligt en nyligen publicerad undersökning är 13 % av svenskarnas alkoholkonsumtion illegal. Detta är naturligtvis en alldeles för hög siffra, och utvecklingen följs noga av regeringen. Socialdepartementet har i samarbete med branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter inom ramen för det s.k. Oberoende Alkoholsamarbetet - OAS - nyligen inlett en omfattande opinionsinsats mot den illegala alkoholhanteringen. Regionala konferenser i samtliga län, ökade kontrollinsatser från polis och tull samt informationsinsatser i olika medier kommer att fortgå långsiktigt under de närmaste åren. Tullen föreslås i den nyligen till riksdagen överlämnade propositionen om förbättrade möjligheter till punktskattekontroll få ökade resurser och kontrollbefogenheter när det gäller transporter av bl.a. alkohol. Möjligheten att använda alkoholskatten som ett styrmedel för att begränsa totalkonsumtionen av alkohol beror i hög grad på om man kan skattebelägga all alkoholkonsumtion i Sverige. Den svenska ekonomins ökade öppenhet och medlemskapet i EU är förhållanden som kan påverka detta. Det är därför viktigt att ha beredskap för en situation där prisinstrumentet kan få försvagad betydelse för alkoholpolitiken i Sverige.
Herr talman! Jag är ledsen om statsrådet missar den inledande drinken i kväll på partiets gruppfest. Men jag har hört att han kan kompensera det litet senare genom att hamna i den stämning som den majoritet av svenska folket som kan hantera alkoholen kan göra. Jag övergår nu till interpellationen. Under de senaste åren har en formlig våg av smuggling avseende tobak och alkohol vällt in över Sverige. Orsaken är endast en, nämligen de unikt höga svenska priserna. Vad är det då statsrådet svarar? Jo, han pratar om den här gamla vanliga skivan som man kan lägga på gång på gång - nya konferenser, mer information och ökade insatser från tull och polis. Konferenser och information har vi sett tidigare i många sammanhang, och det har inte haft någon verkan. Vad gäller ökade polisinsatser undrar jag snart hur en i dag redan uttröttad poliskår skall kunna hantera detta också. Jag vill inte påstå att stämningen inom polisen är i bottenläge, men den är dålig. I morgon eller i övermorgon skall vi behandla en proposition om kvinnofrid, som också kräver stora polisinsatser. Och nu kommer detta ovanpå allt. Oavsett det vet vi om att enormt mycket väller in i dag över Sverige. Det finns TV-reklam där man pratar om att man inte skall gynna de kriminella. Men hur är det, herr statsråd - är inte även köparna kriminella? Det gäller den här miljonen - kanske - människor i Sverige som struntar i den svenska lagstiftningen och köper antingen tobak eller alkohol som är obeskattad. Troligtvis är det så att många utanför riksdagen anser att både regering och riksdag är kriminella eftersom vi har de priser som vi har i dag. Hade statsrådet besökt länder söder om Sverige hade de svenska priserna garanterat betraktats som kriminella. Herr talman! Jag försvarar inte folk som köper smuggelsprit eller smuggeltobak. Men jag måste säga att jag kan förstå dem. Jag kan förstå en lågavlönad industriarbetare eller kommunalanställd. Jag kan förstå en arbetslös som i det nuvarande läget skall betala 45 kr för ett paket cigaretter, som han eller hon kan köpa för 25 kr. Om man tänker sig in i hans eller hennes situation är valet faktiskt inte så svårt. Det är förödande ur demokratisk synpunkt, men man måste tänka sig in i den situation som de här människorna lever i. Nu har statsrådet även lanserat en ny idé. Han vill att tullen skall kolla alla brev och paket. Då kommer man in på integriteten, som jag tror att Harry Schein beskrev i morse i DN på ett sätt som var mycket avslöjande. Man säger att man har fått detta godkänt av EU eftersom Sverige lider allvarlig skada om det fortsätter som nu. Jag tror att Sverige lider mer allvarlig skada av sina höga priser på alkohol och tobak än av att gå in och kontrollera vad som står skrivet och vad som finns i eventuella brev eller paket. Till sist vill jag fråga statsrådet om han inte känner att det är litet konstigt att så många människor bryter mot lagar stiftade av Sveriges riksdag. Min andra fråga är: Kan statsrådet förstå den arbetslöse eller den låginkomsttagare som faktiskt struntar i de regler och de priser vi har bestämt i Sveriges riksdag, och köper smuggeltobak och smuggelalkohol?
Herr talman! Jag får tacka för Sten Anderssons önskan om att jag skall få en trevlig kväll med riksdagsgruppen. Sten Andersson har en väldigt konsekvent, litet raljerande inställning till alkoholpolitiken. Konsekvensen kan man väl känna respekt för, men just denna litet bekymmerslösa hållning tycker jag man kan ställa sig litet undrande inför. Alkohol är självfallet en del av vår kultur. Det finns varken någon önskan eller möjlighet att totalt avskaffa alkoholen. För många människor är det något som man använder sig av för att förhöja stämningen eller vad det nu är. Men både Sten Andersson och jag vet att alkoholen även medför bekymmer. Vi har olycksbröder och olyckssystrar som inte kan hantera alkoholen. Vi vet också ganska säkert att tillgänglighet och pris spelar roll för hur många som faller dit i ett missbruk. I Sverige har vi haft en tradition av att använda prisinstrumentet, bl.a. i form av alkoholskatter för att göra det dyrare att inhandla och för att även minska konsumtionen. Man kan tycka vad man vill om det, men onekligen har det historiskt varit en ganska framgångsrik politik. Ingen politik är förstås opåverkad av vad som händer i människors sinnen och i vår omvärld. Det är viktigt att ta till sig det som händer i form av ökad smuggling, ökad öppenhet, ökat resande och ökat inköp både legalt och illegalt av alkohol. Det får också konsekvenser för skattepolitiken. En sådan effekt kom för ett och ett halvt år sedan då vi mycket kraftigt sänkte starkölsskatterna i Sverige. Det var orsakat av att vi hade en snabbt ökande trafik - och den har vi fortfarande - över Öresund där människor fullt legalt köpte öl i Danmark. Det måste förstås få effekt. Skattepolitiken måste vara rationell i det avseendet. Det är viktigt att man hela tiden följer utvecklingen och är beredd att agera. Sten Andersson verkar föreslå, och tycker att det skulle vara en enkel sak att bara säga att vi avskaffar den traditionella svenska alkoholpolitiken, hoppas att allt går vägen, håller för ögon och öron och sänker drastiskt skatterna på alla alkoholdrycker. Det tror inte jag är en särskilt klok politik. Vi kommer att behöva förstärka andra instrument än prisinstrumentet på grund av att öppenheten, resandet och handeln över gränserna ökar. Den illegala hanteringen är också ett problem. Sten Andersson raljerar också över informationen. Det skall man inte heller pyssla med, därför att det är meningslöst, säger han. Man skall alltså avskaffa alkoholskatterna och man skall inte informera utan man skall bara låta det vara som det är. Då är jag, och antagligen också Sten Andersson innerst inne, säker på att resultatet blir ökat fylleri, ökade alkoholskador och ökat våld i hemmet. Allt detta är ju förknippat med alkohol. Det är inte det enda av alkoholens verkningar, men det finns där som en av dem. Jag skulle önska att Sten Andersson hade en litet mer bekymrad hållning. Min bedömning är att vi har tid att resonera och diskutera oss fram till vilka typer av strategier vi skall använda oss av i takt med att prisinstrumentet försvagas. Det är viktigt att se till och motverka den grova kriminalitet som ofta är förknippad med smugglingen. Det är också ett viktigt argument gentemot dem som väljer att köpa svartsprit att de faktiskt stöder grov kriminalitet som också kan innefatta andra typer av kriminell verksamhet. Tullen får nu ökade resurser och ökade befogenheter. Man kan anställa mer folk för att vara med och motverka den illegala verksamheten. Tullen får också befogenheter att sätta stopp för yrkesmässig trafik som håller på att smuggla alkohol. Det är också viktigt. Men inte heller det ställer
Herr talman! Om inte jag har uppfattat interpellationsinstrumentet helt fel är det i första hand jag som skall få svar på de frågor som jag ställer. Jag ställde faktiskt två stycken, och dem svarade inte statsrådet på. Visst är det viktigt med information. Men all världens informationsinsatser kombinerat med ett fortsatt högt pris på alkohol och tobak kommer inte att leda till någonting. Det är klart att smuggling är kriminellt. Det är kriminellt att bryta mot lagar stiftade av Sveriges riksdag. Men jag förstår att människor undrar hur något kan uppfattas som kriminellt i Sverige som inte uppfattas som kriminellt söder om Sverige. Jag tror att det är svårt att få in det i folks medvetande. Statsrådet behöver inte stå här och hymla - det här handlar om skattepengar, inte om folkhälsa. Jag har tyvärr rökt i 40 år. Det är inget jag är stolt över, men jag har betalt min premie. För de pengar jag har betalt i skatt under de här åren för min rökning skulle jag kunna ligga hundratals år på sjukhus - jag har ännu inte gjort det, och jag hoppas att jag slipper. Jag inser att det inte är bra att röka, men det är mitt eget val. Jag har ändå betalt för det, och jag belastar alltså ingen annan ekonomiskt. Om man i dag, herr statsråd, räknar samman Systembolagets försäljning, hembränningen och smugglingen ligger vi i snittet av Europa. Så vår alkoholpolitik kan inte betraktas som framgångsrik. Jag fick inte något svar på mina andra två frågor, men jag vill ändå ställa en fråga till angående EU undantaget vad gäller införsel. Tänker statsrådet driva att vi skall behålla det undantaget efter det datum som i dag är fastställt? Jag upprepar också de frågor som statsrådet missade: Känns det som ett demokratiskt underskott att så många människor medvetet och beräknande bryter mot gällande lagar? Kan statsrådet förstå en lågavlönad eller arbetslös som i stället för att betala 45 kr för ett paket cigaretter köper det under bordet för 25 kr?
Herr talman! Sten Anderssons frågor rör snarare mitt känsloliv än sakfrågorna, och jag vet inte om det är så intressant i den här diskussionen. Den konkreta fråga som Sten Andersson har handlar om införselreglerna och om Sverige när det undantag vi har om några år kommer upp till diskussion kommer att driva att vi även i fortsättningen skall ha införselregler. Den överenskommelse vi har med EU-kommissionen är att införselreglerna fortsätter att gälla. Vid ett visst datum tas de på nytt upp till diskussion. Sverige vidhåller den uppfattning vi hade och som den dåvarande regeringen förespeglade svenska folket, att vi hade fått ett permanent undantag i införselreglerna. Den åsikten har också denna regering drivit, och den åsikten kommer vi sannolikt att driva när det är dags att ta den diskussionen med EU En annan sak är att det som förespeglades av den dåvarande regeringen vad gäller införselreglerna inte verkar gälla när det väl kom till prövotid med kommissionen. Men den diskussionen får vi fortsätta att driva. Man kan här välja att ha en något mindre bekymmerslös hållning än Sten Andersson. Alkoholen är en del av vår kultur, något som de flesta av oss kan använda utan större problem, men rätt många av oss kan få ganska stora problem. Detta är något de flesta av oss vet väldigt konkret, i och med att vi har det någonstans i vår närhet. Om man ser det på det sättet handlar det litet grand om solidaritet. Kan vi tillsammans föra en politik som gör att litet färre råkar illa ut? Traditionellt har vi i Sverige valt ett antal instrument för detta. Det gäller för det första monopolet med Systembolaget, som innebär att tillgängligheten inte är så stor. Det skall inte vara möjligt att köpa en flaska sprit i snabbköpet på kvällen. Fastän det skulle vara bekvämt för många av oss är det väl rimligt att vi avstår från det för att alkoholen inte skall vara så lättillgänglig. Det andra instrumentet är priset. Priset på alkoholen, själva tillverkningskostnaden, är om vi tittar på sprit närmast försumbar. Det är det som gör det så oerhört svårt att konkurrera med svartsprit. Det kanske kostar 1:50 eller 2 kr att tillverka en liter. Vilken skattesänkning klarar av att konkurrera med detta? Priset på alkohol motsvarar heller inte den samhällsekonomiska kostnaden på alkohol. Det är en rimlig idé och en bra politik att försöka få ett pris som bättre överensstämmer med de kostnader som är förknippade med alkohol - sjukvårdskostnader, sociala problem, allt detta som vi vet också finns i samband med alkohol. Det finns alltså en mycket god grund för den svenska alkoholpolitik som vi har fört under lång tid. Men det finns också en utveckling i vår omvärld på så sätt att det nu finns en större tillgänglighet till billigare alkohol på andra sidan gränserna, och människors sätt att tänka och fundera förändras också över tiden. Ingen alkoholpolitik kan därför vara konstant. Det går inte att säga att vi alltid kommer att ha dessa alkoholskatter, utan vi måste vara beredda att agera om vi ser att verkligheten förändras. Det gjorde vi på starkölssidan, och det får vi även överväga i framtiden. Men vi måste också föra ett seriöst resonemang om vilken alkoholpolitik vi skall driva i framtiden. Jag tror inte ett dugg på Sten Anderssons strategi att bara ta det med en klackspark och hoppas att allt går vägen. Vi vet genom svenska historiska erfarenheter och genom vad som hänt i vår omvärld att många av Sten Anderssons och mina bröder och systrar i så fall skulle råka illa ut. Jag hoppas därför, fastän det är riksdagen som ställer frågor och regeringen som svarar, att Sten Andersson funderar ett slag över hur alkoholpolitiken ser ut i en förändrad omvärld.
Herr talman! Jag begärde inte att statsrådet skulle vika ut sitt känsloliv, utan jag bara frågade hur han känner det som politiker att en så stor del människor, inklusive de i hans egen väljarkår, kallt, beräknande och medvetet bryter mot de lagar som Sveriges riksdag faktiskt har stiftat genom att köpa obeskattad tobak och alkohol. Färre råkar illa ut, säger statsrådet. Om jag tittar mig runt om i Stockholm i dag ser jag att det faktiskt är ganska många som har råkat illa ut. Ibland, i ett svart ögonblick, kan jag tänka att det kanske är på grund av den alkoholpolitik vi har bedrivit som de här problemen har uppstått. Huruvida snabbköpen skall få lov att sälja alkohol eller ej är mot bakgrund av dagens marknad helt ointressant. Marknaden finns där oavsett om snabbköpen kan sälja eller inte. Sedan till frågan om kostnader, herr talman. När man följer med i den svenska alkohol och tobaksdebatten får man ibland intryck av att den som är absolutist, som inte röker och inte dricker något, dör vid 85 års ålder i joggningsspåret och då inte har legat en enda dag på sjukhus. Är det någon som fortfarande tror på den myten? Okej, vi som röker dör statistiskt sett några år tidigare, men det är ett val vi har gjort själva. Vi har också betalat notan för detta. Att påstå att vi skulle kunna avskaffa sjukhusen, förutom BB, om det inte fanns någon som rökte eller drack alkohol är alltså en myt. Det går inte längre att köra med det här. Till sist hoppas jag ändå att statsrådet kan svara på min fråga. Stör det statsrådet att så många människor medvetet bryter mot lagar stiftade av Sveriges riksdag?
Herr talman! Det är klart att det är bekymmersamt att vi har en svart sektor på både tobaks och alkoholsidan. Det råder inget tvivel om det. Därför är det också viktigt med åtgärder. På tobakssidan sänker vi skattesatsen ordentligt på grund av att vi har den här typen av avancerad brottslighet, som söker sig till alla - åtminstone många - europeiska länder, inte minst Sverige. Vi måste därför agera både genom att sänka skatten och genom att förstärka tullens resurser, genom att se till att tullen får befogenheter och folk så att man kan ingripa. Det här handlar inte om något småtjyveri, utan det handlar om en avancerad brottslighet. Alkoholpolitiken handlar i väldigt hög grad om solidaritet och väldigt litet om det som Sten Andersson talade om då han talade om sig själv som rökare. Själv har jag bara en fjärdedel av den rökartid som Sten Andersson har. Om man själv är samhällsekonomiskt lönsam eller inte tycker jag är mindre intressant. Det handlar i stället om solidaritet. Är vi beredda att orsaka oss själva litet besvärligare omständigheter för att se till att några av våra kompisar slipper åka dit? Om detta, att det är rimligt att föra en alkoholpolitik för att minska alkoholens skadeverkningar, tror jag att vi har en väldigt bred samstämmighet bland folk i Sverige och i Sveriges riksdag. Den alkoholpolitiken måste följa med sin tid, vad människor tycker och hur människor agerar. Ökad illegal smuggling men även ökad legal handel över gränserna påverkar naturligtvis möjligheterna att använda prisinstrumentet. Men detta innebär inte att vi skall överge alkoholpolitik och ambitioner eller att vi skall överge solidariteten. Sten Andersson har litet för lätt att ta det steget. Det har kanske att göra med det parti ha tillhör och den tradition som finns där. Men jag tror att Sten Andersson, om han tänker efter, också är intresserad av att försöka finna en strategi för att minimera alkoholskadorna i den värld vi lever i.

Fru talman! Det har aldrig tidigare hänt att alla partiledare från oppositionen har anmält sig till en aktuell debatt. Den unika talarlistan borde bli den första tankeställaren för statsrådet Margot Wallström i denna debatt. Efter fyra års socialdemokratiska ansvar för vården är läget så alarmerande att vårdkrisen vid sidan av arbetslösheten är på väg att bli valets största fråga. Den vikt partierna lägger vid den här debatten är naturligtvis en spegling av den djupa oro som finns i vårt folk över utvecklingen i vården. Det var bara några år sedan många bedömare ansåg att Sverige hade världens bästa sjukvård. Det hör man sällan längre. Nu sviktar många länkar i vårdkedjan. En grundtanke i vår vårdpolitik var och är en bra primärvård med husläkare, men ni avskaffade husläkarlagen när ni kom till makten. När man nu ringer till en husläkarmottagning här i staden tutar det nästan alltid upptaget. Med hjälp av telefonkö kan man få besked från en sekreterare om att första möjliga tidpunkt att komma är om tre veckor. Det är inte mycket tröst för en förälder som har ett barn som har 40 graders feber. En annan viktig princip för oss var rätt till operation i tid. Ni avskaffade vårdgarantin. Nu är operationsköerna ofta mycket långa, och de fortsätter att växa. Jämfört med i höstas får en patient i Stockholm med urininkontinens vänta i 29 veckor i stället för i tre veckor. I Jämtland har väntetiden för en höftledsoperation vuxit från 52 veckor till 60 veckor på samma tid. I går skulle statsrådet ge besked om den socialdemokratiska politiken inför landstingsförbundet. Det kom inget besked. Det har ökat förväntningarna inför dagens debatt.

Fru talman! Jag skulle vilja återföra denna debatt till verkligheten. Jag har mycket nära kontakt med Folkpartiets landstingspolitiker med Andres Käärik i spetsen, så jag tror att det är svårt att hitta någon skillnad mellan oss. Nyckelorden i det Andres Käärik sade i går var ju "i förhållande till sitt pris". Nu betalar ju Sverige lägre andel av sin BNP till sjukvård än nästan alla andra jämförbara länder. Och vår BNP är den lägsta i EU förutom Portugal, Spanien och Grekland. Vad Andres Käärik säger är att de som är kvar i vården efter att 80 000 har sagts upp sedan 1994 gör ett fantastiskt arbete och att de är mycket bra i förhållande till sina förutsättningar. Men det förändrar inte det faktum att svensk vård har försämrats de senaste åren och att den har mycket stora problem. Jag tror att alla vi som deltar i den här debatten får många brev och nödrop om situationen. Det var en man som skrev till mig för ett par veckor sedan, och han skickade med det brev han just hade fått från ögonkliniken i den närbelägna staden. Brevet började med orden: Du är uppsatt på vår väntelista för undersökning och eventuell operation. Väntetiden är för närvarande ca 24 månader. Hur känns det när man har starr, när man känner att ens syn försämras och att man får allt svårare att klara sig, att få beskedet: Jo, vi kan ta emot dig - om två år. Jag läste en debattartikel av ett socialdemokratiskt landstingsråd där han kritiserade oss för att vi i en annons hade skrivit att personer som får vänta på starroperation kan bli nästan blinda. Så allvarligt är det inte, sade han. Visst har vi långa vårdköer, men blind blir man inte. Är det ett rättvisande uttryck för socialdemokratiska ambitioner i välfärdspolitiken att man under två års tid skall få sämre och sämre syn utan att få behandling? Varför har det blivit på det här sättet? Jag tror att det förvisso handlar om resurser. Det är ett annat sådant här verklighetspåpekande som jag måste göra på grund av Margot Wallströms inlägg. Ni tillför inte ökade resurser. Ni lägger tillbaka en del av det ni tagit. Detta är enormt viktigt. Man har stora problem, och man säger att de skall lösas. Vi skall tillföra extra resurser. Men då är ju inte det någon lösning om det inte är extra resurser. Då kan man inte tro att de pengarna hjälper. Margot Wallström sade: Vi har haft en mycket klar beställning när vi har skickat med de här pengarna. Köerna skall kortas. Precis de orden använde statsrådet i en debatt med Bo Könberg här i kammaren för ett år sedan. Då gav hon beskedet: Vi ger mer pengar och vi har en klar beställning. Köerna skall kortas. Men massor av köer är ju längre nu än de var då! Ett fel som ni har gjort är att ni har avskaffat vårdgarantin. Jag såg att statsrådet på TV i går fick frågan om inte det förslag som ni antydde då kan leda till att mindre ambitiösa landsting minskar sina insatser och tänker att patienterna väl får åka någon annanstans. Nej, sade Margot Wallström, jag tror att det här systemet utgör en sådan press på landstinget att de tar itu med detta. Men det var just det som var en av poängerna med vårdgarantin. Jag kan ställa den enkla frågan till Margot Wallström: Ångrar statsrådet i dag att ni avskaffade vårdgarantin? Vår politik är att patienten skall vara i centrum - inte i väntrum. Poängen med vårdgarantin var att den gav patienterna en maktmöjlighet: Jag är inte bara ett nummer i kön, ett vårdfall. Om jag inte får det jag har rätt till efter att ha betalat skatt i hela mitt liv, kan jag ställa krav på landstinget. Men den rätten togs bort. Ett annat mycket allvarligt fel ni har gjort är att ni har avbrutit det försök som vi startade med nära samverkan mellan försäkringskassan och vårdgivarna. Det skulle kunna tillföra de resurser som behövs för att beta av vårdgivarna. Ytterligare ett mycket allvarligt fel är att ni har behandlat de privata vårdgivarna illa. En sak som Margot Wallström sade i går var att får man inte vård i tid skall man kunna gå till en privat vårdgivare med vårdavtal. Men det är det som är ett stort problem. Era landstingspolitiker har ju slutit vårdavtal med färre och färre privata vårdgivare. Det visar en utredning som heter Samverkansdelegationen. Den har nu remissbehandlats, och i remissvaren kan man se vad socialdemokratiska landstingspolitiker egentligen tycker om privata vårdgivare. Alla förslag om rättvisare behandling för privata vårdgivare avstyrks av de socialdemokratiska landstingspolitikerna. Problemet är att det ju är de som skall genomföra det som Margot Wallström nu lovar. Ibland när jag lyssnar på Margot Wallström känner jag att: jo, jag tror nog på henne. Men problemet är att det bland hennes partivänner i landstingen finns många traditionalister och betonghäckar. Det är de som gör att vi inte kan lita på Margot Wallströms vårdbesked.

Fru talman! I dag står så åter samtliga partiledare och diskuterar ett problem som upprör och bekymrar många människor - alla partiledare utom en. Förra gången som samma sak inträffade ledde det inom loppet av bara några dagar till en spektakulär helomvändning från regeringens sida. Det som var alldeles fel en onsdag blev alldeles rätt en påföljande tisdag. Inför denna debatt har det funnits litet tecken på samma sak, att socialdemokraterna skulle svänga, anpassa sig, göra ett nytt maskeradnummer. Mindre än fyra månader före valet ser man ju tydliga tecken på att ministären Persson har upphört att regera och i stället börjat att retirera. Det är tydligen så valet skall klaras. Det vi hörde från Margot Wallström i Karlstad i går - eller läste i texten, för att vara alldeles sanningsenlig - och det som vi har hört i dag är ju mer ett maskeradnummer. Det är mer rök än reträtt än så länge. Det är en vårdgaranti utan garanti - vad det nu skall vara för någonting. Alla vi - och jag vill inte alls påstå att det bara är jag - som rest och mött människor ute i verkligheten utanför detta hus under det senaste året har mött förtvivlan hos dem som sett vårdköerna växa under dessa år. Lilla Andreas har ljumskbråck. Hans pappa stod på ett av mina möten och sade att han hade fått beskedet att hans lille son skulle få vänta två år på en operation. Det enda råd han hade fått var att han måste vara i närheten av sjukhus med sin son hela denna tid därför att det kunde inträffa någonting som man snabbt behövde göra något åt. Han hade fått beskedet att det kunde göras på det privata Sophiahemmet, men då fick han betala själv. Han sade: Jag har betalt skatt i alla år - mycket skatt. Varför kan jag inte då få den vård som min son behöver nu? Visst hade han rätt. Nu hoppas jag att Andreas får vård. Men han får vård genom den uppmärksamhet som han fick, och inte därför att han var en medborgare bland andra som hade rätt till detta. Under dessa socialdemokratiska år har vårdköerna i praktiskt taget hela landet ökat, och ökat kraftigt. Det är verkligheten. Att de ökat är en logisk följd av den politik som förts. När vårdgarantin och valfriheten avskaffades och allt lades i landstingsplanerarnas händer var det uppenbart att detta skulle inträffa. Jag påstår inte att Margot Wallström vill ha köer. Men jag påstår alldeles bestämt att hennes och Socialdemokraternas politik ger köer. I slutet av 80-talet och början av 90-talet var det vi moderater som i debatt efter debatt pekade på vårdköerna och krävde vårdgarantin. Inte förrän strax före valet 1991 - märk parallellen - tvingades Socialdemokraterna till halvreträtt. Men det krävdes en borgerlig regering för att införa vårdgarantin och för att kapa de plågsamma köerna. Vårdgarantin är inte främst en fråga om pengar. Köer sparar inte pengar, varken för individer, landsting eller för samhället i stort. Det är en farlig myt att tro att man sparar pengar genom att låta människor stå i vårdköer. Vårdgarantin är allra främst en fråga om valfrihet. Den som vill ha vård och behöver den skall fritt kunna vända sig dit där vården faktiskt står att få. En person skall kunna veta att den skatt som han eller hon har betalt sörjer för att han eller hon också får den vård som behövs. Detta - valfrihet - är Socialdemokraterna emot. Det är deras motstånd mot valfriheten som leder till deras accepterande av köer. Det är deras ovilja att acceptera verklig valfrihet också för läkare och sjuksköterskor som vill ge vård i andra former som gör att de alltid på ett eller annat sätt hamnar i system som ger långa köer. De vill slå vakt om landstingens monopol så långt det över huvud taget går, men alla vet att monopol alltid leder till köer och att det riskerar att bli både sämre och dyrare. De borgerliga partierna är eniga om att återinföra vårdgarantin och ta bort köerna. Vi är eniga om att göra det så fort som det bara är möjligt. Det kan leda till kostnader, och gör det säkert i ett övergångsskede. Men jag tror att de är långt mer begränsade än de skrämselsiffror vi ser i debatten. Förra gången var vi beredda att betala det. Det kommer vi självfallet att göra nu också. I förlängningen är ett system utan köer både billigare och bättre. Det är enkelt att konstatera att under den förra mandatperioden hade vi lägre skatt och kortare köer. Denna mandatperiod har vi fått högre skatt och längre köer. Det som behövs nu är inte ett maskeradnummer. I går sade Margot Wallström att socialdemokratiska landsting skall ordna detta genom att göra som socialdemokratiska landsting nu gör. Hon nämnde Stockholms läns landsting som ett konkret exempel. Men då tror jag inte att Margot Wallström riktigt vet hur situationen ser ut i landets största och rikaste region. Det var här i det socialdemokratiskt styrda Stockholm som lilla Andreas inte fick vård. Det är här i Stockholm som man säger att man har gjort det som Margot Wallström vill göra i hela landet. Det var här i Stockholm som Andreas inte fick vård. Det kan aldrig vara mönster och modell för en rimlig politik.

Fru talman! Det är bra att den här debatten äger rum i dag, inte bara därför att det är val snart utan därför att det här är en fråga som angår många människor. Alla kräver av oss att vi skall sköta vår del av ansvaret för detta. Det vi som individer inte klarar av på egen hand vill vi ha hjälp med. Sjukvård är ett typexempel på detta. I ett anständigt och civiliserat samhälle, ett välfärdssamhälle, är detta självklart - det borde i alla fall vara det. De enskilda människornas behov, olika som de är, måste avgöra insatserna. Därför måste sjukvården utgå från patienten, individen. Den måste vara gemensamt finansierad för att vara rättvis. Men det innebär också, Margot Wallström, att man inte får bygga barriärer mot de resurser av annat slag som också kan användas. Det viktiga är hur vi gemensamt och solidariskt finansierar det med mycket låga kostnader för den enskilde. I annat fall klarar vi inte rättvisan. Därför har det varit självklart för Centerpartiet att medverka till nya resurser till vården i takt med att ekonomin har sanerats. Jag har självfallet respekt för de argumenten. Det är inte att delta i en auktion att föreslå ökade resurser till vården som en del cyniker har sagt. Det är att prioritera och tydliggöra att sjukvården och äldreomsorgen är ett prioriterat område. Det är att försöka leva upp till rättmätiga medborgarkrav efter förmåga. Jag tycker inte att de som har lägre ambitionsnivåer skall komma undan så lätt i den här debatten. Det handlar om att dra ned på någonting för att öka här, t.ex. försvaret eller andra områden, om det är knappt med resurser - och det är det. För att minska behoven har vi som individer ansvar för vår livsstil. Det är också viktigt. Vi får inte falla till föga för de strömningar som finns i samhället när det gäller t.ex. missbruk och ett övermått av alkoholkonsumtion. Det är därför vi har varit motståndare till att sänka skatter som har en hälsobefrämjande verkan. Vi tror inte att det är så enkelt och att man bara skall ge efter för smugglingstendenser och annat. Det handlar om ett mycket bredare perspektiv. Det handlar om information och krav på den enskilde att skärpa sig. Det är så man skapar minskade behov och förebygger behoven i sjukvården. Det är ett gemensamt ansvar för individen och politikerna. Det är självfallet en viktig samhällsuppgift att arbeta förebyggande i kampen mot alkoholen och drogerna. Som individer har vi också en skyldighet att ställa upp på rehabilitering, att komma tillbaka och att själva vilja ta vår del av det ansvaret. Negativa sociala förhållanden, t.ex. arbetslöshet, dåliga arbetsplatser och stress, måste motverkas i det här arbetet. Sedan vet vi alla att en allt äldre befolkning kräver mer än annars. Alltså måste vården och sjukvården prioriteras framför andra områden. Resurskraven ökar helt enkelt, och annat måste stå tillbaka. Våra nyckelord är närhet, att kunna få tillgång till vård, att kunna vara nära sina anhöriga och sina vänner, att känna trygghet också i den svåra situation då man drabbas av sjukdom. Det vet vi alla som har nära anhöriga och vänner som vi har följt till sjukhuset genom åren. En del har kommit tillbaka, andra har inte gjort det. Det är oerhört viktigt att vi ställer upp i den lilla gemenskapen när människor blir sjuka. Där har alla ett ansvar. Det kan inte bara samhället lösa. Och till sist, som sagt, rättvisan, som jag har berört tidigare. Låt mig säga att som politiker har vi ett huvudansvar för resurserna och deras användning och fördelning, för organisationen och för personalen. Låt mig sluta där. Vår sjukvårdspersonal, vår vårdpersonal i det här landet, är för liten i förhållande till de växande behoven. Vi skall erkänna det. Vi skall också erkänna att det handlar om att ge dem utvecklingsmöjligheter. I går kom en vän hem och ville ha en utskrift för att söka jobb i Norge. Det är klart att vi måste se till att prioritera också detta att den personal vi har känner att den har vårt stöd. I annat fall riskerar vi att våra åtgärder blir verkningslösa.

Fru talman! Jag tror att jag vill ta fasta på det Margot Wallström sade om intellektuell hederlighet i debatten. Jag tycker också att det skulle vara välgörande. Samtliga som nu har pratat har talat om att det skall bli bra. Det skall vara vårdfrihet, man skall kunna välja fritt. Det skall vara vård utan köer. Det är naturligtvis väldigt bra om det kunde vara så. Jag tror inte att det är någon som tror att köerna förbättrar vården. Det skall också vara mer pengar, det skall vara resurstillskott. Men det är faktiskt så att samtliga partier som har debatterat och som kommer att debattera, samtliga borgerliga partier och den socialdemokratiska regeringen, har i den här kammaren fattat ett beslut om en lag som tvingar kommuner och landsting att ha budgetbalans år 2000. Den här lagen omöjliggör att de pengar som man nu talar om, i termer av extra resurser eller Perssonpengar eller vad man nu vill kalla det för, kommer inte att kunna gå till just vården. Landstingssektorn har finansiella underskott, vilket betyder att det fattas pengar. Man skall göra pensionsavsättningar och man har andra budgethål att stoppa i. Dit går naturligtvis pengarna för de landstingspolitiker som anser att det är nödvändigt att uppfylla lagen om budgetbalans, precis som det ser ut i kommunerna. Det går inte att öronmärka pengar till vården och omsorgen med mindre att man upphäver lagen om budgetbalans. Jag hoppas att både Margot Wallström och de borgerliga partiledarna känner till att det är på det sättet. Därför vill jag fråga er alla nu: Är ni beredda att upphäva lagen om budgetbalans för att tillgodose det mycket berättigade kravet på extraresurser till vården? På något annat sätt är det inte möjligt. Jag tycker att en intellektuell hederlighet i politiken kräver att detta sägs klart ut, och det krävs att ni samtliga partier och partiledare tar ställning. Det går inte att ge dubbla budskap, att stå här och tala glättat om mer pengar till vården när ni samtidigt vet att man ute i landsting och kommuner är förhindrad att föra de pengarna just dit där de bäst behövs. Det är hyckleri att komma med tal om vårdgarantier och garantera fri vård i olika landsting när ni vet att detta inte är möjligt så länge som kommuner och landsting är bundna till händer och fötter och framför allt till plånböckerna vad gäller kravet på budgetbalans. Det är falskt, och det är osant, och det är intellektuellt ohederligt att föra en debatt på det viset. Jag vill väldigt gärna ha en hederlighet, en intellektuell hederlig debatt i den här mycket viktiga frågan. Därför avkräver jag er samtliga svar: Kommer ni att upphäva kravet på budgetbalans i kommuner och landsting? Annars får ni faktiskt vara så hederliga att ni talar om att det ni säger här i dag inte kommer att bli verklighet - möjligen på några ställen, men det är i så fall ett fåtal. Det är riktigt att vi alla berörs av den här frågan. Jag tror att vi alla får brev från förtvivlade människor, från sjuka som har hamnat i kö, från anhöriga som ser hur nära och kära går under, från människor som inte får den vård de behöver och från personal som far illa. Jag läste i en Göteborgstidning i går, tror jag att det var, om en företagsläkare som uttalade sig så här: En hel generation är förlorad i sjukvården. De brann för vården och nu är de utbrända. Resten jobbar på och är trötta på alla besparingar och omorganisationer. Personalen kommer inte bara hit för kroppsliga besvär och förslitningsskador utan för själslig smärta. Nedskärningspolitik och förändringar har kanske varit nödvändiga. Men har vi någonsin tittat på vad som är humant och rimligt? Det frågar sig denna kvinna inom företagshälsovården. De fackliga representanterna talar om precis samma sak. Jag tror att vi skulle kunna vara överens om att säga att den bästa garantin för att vi skall få en människovärdig vård är att vi också har en personal som är nöjd och kan göra det jobb som de brinner för att göra. Det måste innebära ökade löner. Det kan inte vara den orimligheten att man i Sverige som sjuksköterska tjänar 16 000 kr i månaden, medan man i Norge tjänar 20 500 kr. Vi ser vilka effekter det får. Det krävs att den personal som finns har möjlighet att arbeta i en takt som är rimlig där man också kan leva upp till sina egna ofta mycket höga ambitioner. Det krävs att vi minskar stressen. Det krävs att vi lägger om organisationer och scheman. Det krävs att vi inför en kortare arbetstid. Allt det här kommer naturligtvis att kosta pengar. Allt det här kommer naturligtvis att kräva att den andel av ekonomin som skall gå till den gemensamma sektorn som vi alla värnar måste få öka - nu och på sikt. Därför måste vi ta bort balanskravet. Därför måste vi se på den gemensamma sektorn som en tillväxtsektor. Därför måste vi också se att vi nu och i framtiden, under kommande år måste tillföra mer pengar. Vi gör det i Vänsterpartiet - 5 miljarder. Kalla det gärna Schymanpengar.

Fru talman! Jag tänkte knyta an till varför denna debatt uppstår, varför krisen finns i vården och hur det ser ut i dag. Det finns en bakgrund där jag tycker att Folkpartiet har ett stort ansvar för vad som har hänt. Det är 1990 års skattereform, som Folkpartiet tillsammans med Socialdemokraterna drev igenom. Man talade då om att dynamiska effekter skulle göra att statskassan fick mer pengar. Men de dynamiska effekterna uppstod aldrig. Vi fick ett kraftfullt underskott, vilket sedan naturligtvis innebar att det fanns en skuld som på något sätt skulle klaras av. Därav kraftfulla neddragningar inom vård och omsorg. 50 000 vårdplatser har försvunnit under 90-talet. Därtill kommer de 30 000 som försvann i samband med ädelreformen. Jag har också sett på vad som har hänt vad gäller personalen inom offentlig sektor sedan socialdemokraterna tog över regeringsmakten 1994 och fått beskedet att 106 000 personer har försvunnit från offentlig sektor sedan 1994. Det är klart att väldigt många av dem har försvunnit just från vården. Detta får naturligtvis konsekvenser för hur mycket man klarar av och orkar med. Jag tycker att det är viktigt att ha den bilden framför sig när man diskuterar varför det blivit som det blivit. Det skulle också vara intressant att i den här debatten få reda på vad vårdgarantin skall innebära den här gången. Förra gången gällde den för tio diagnoser. För övriga sjukdomar gällde den inte. Det är oerhört svårt att ställa sjukdomar mot varandra och säga att den ena sjukdomen är värd en vårdgaranti medan den andra inte är det. Jag skulle önska att vi i den här debatten kunde få en klarhet på denna punkt. Det låter väldigt fint att vi skall ha en vårdgaranti och att alla skall ha möjlighet att få den vård som de behöver. Det borde vara självklart, men då måste man också långsiktigt planera för det. Inte bara jag tycker att Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna har ett stort ansvar för den ryckighet som förekommit under senare år och som har förorsakat dagens situation. Det är väldigt gulligt att höra Carl Bildt med empati tala om lille Andreas, men det är kanske inte lika roligt för lille Andreas att få reda på konsekvenserna av de kraftiga skattesänkningar som moderaterna vill genomföra och vilka möjligheter han därefter har att få den vård han behöver. I den vårdgaranti som vi har haft har man inte brytt sig om alla sjukdomar. En grupp som ständigt har fått köa är kvinnor och barn. Kvinnor och barn har inte varit prioriterade grupper att satsa på. Någonting som saknas och som borde komma till stånd är en ordentlig statistik över alla dem som står i vårdköer. Köerna för operationer inom kvinnosjukvården är i socialministerns hemlandsting Värmland åtminstone ett år långa. Även för enkla operationer på barn, t.ex. bråckoperationer, finns det mycket långa köer. Vi måste fundera över om kvinnor och barn alltid skall vara närmast osynliga och vara de som kommer sist. Nog är det så att kvinnor och barn är sorgligt lågprioriterade inom vården. Med hjälp av en nationell vårdköstatistik som visar ålder och kön på dem som köar skulle vi kunna beskriva behoven och kanske planera betydligt bättre för framtiden. För den som i dag inte får den vård som vi borde ha rätt till i vårt samhälle hjälper det naturligtvis inte att få en statistik som visar att flera är i samma belägenhet. Vi måste också se till att ha en vård som fungerar, så att människor får möjligheter till vård. Jag har läst socialministerns gårdagstal, och jag saknade i det två viktiga inslag. Det ena som saknades var den förebyggande vården. Jag tror att den förebyggande vården är oerhört viktig för att vi över huvud taget skall klara att tillhandahålla vård åt alla. Den förebyggande vården är det bästa sättet att spara och leder till mindre behov av vård. Sjukdomar kan förebyggas inte minst genom minskning av stress osv. Det andra som saknades gällde friheten att välja alternativ vård. Det är märkligt att man t.ex. inte kan få uppsöka en naprapat, om man har en dålig rygg, utan i stället skall ställa sig i en vårdkö och få värktabletter, trots att man blir betydligt bättre om man kan få gå till naprapaten. Den alternativa vården måste naturligtvis få komma in. Jag skulle vilja höra vilken syn socialministerna har på dessa två frågor.

Fru talman! Vi kan väl allihop vara överens om att det självklart vore klokare att betala för en operation som kostar mindre än vad väntetiden för operationen kostar för försäkringskassan. I dag betalar försäkringskassan vida mer pengar till en patient än vad operationen sedan kostar. Är inte detta ett systemfel, vet inte jag när det ordet skall användas. Jag har läst en artikel av Klas Eklund som handlar om köandet. Där står det: Miljarder går förlorade i köerna. Köer tyder på att ekonomin inte fungerar effektivt. Ju längre köer, desto större ineffektivitet. Köandet är ett nationalekonomiskt slöseri som inte gör någon glad. Om någon vill ställa sig upp och protestera mot detta, så gör det! Det är klart att vi måste komma åt detta. Kostnaderna för köerna skall vi använda för operationer. Det är ändå så, Margot Wallström, att statsråd på sista tiden har rest runt som något slags gårdfarihandlare och strött ut valgodis än här och än där, på det ena området efter det andra. Men på det här området knyter ni till säcken. Om det var något som man kunde vara bergfast övertygad om när man gick till den här lokalen i morse, var det att också Margot Wallström skulle dra följande mantra: "Vi övertog en ekonomi, och när vi väl får balans ..." Eller som det här också har sagts: "I takt med att ekonomin saneras ..." Detta argument duger inte här. För det första har ni regerat i fyra år. Tänk om ni i valrörelsen 1994 hade sagt: Vi kommer inte att kunna förbättra vården, utan vi skall i stället ta bort garantin, och vi kan ingenting göra under fyra år! Då hade ni inte kunnat ta bort garantin, för då hade ni aldrig fått regeringsmakten. Det går inte att använda det här argumentet, eftersom de människor som vi talar om här i dag skall prioriteras framför allt annat. Ser vi inte till att människor slipper stå i operationsköer i åratal, vad kan vi då satsa på i stället som ter sig rimligt? Det är ju inte bilar som står och väntar på att bli besiktigade. Det är ju inte heller människor som väntar på en materiell fördel. Vi har alla - annars lever vi inte i verkligheten - mött dem som våndas inför en operation. Vi är ofta sådana att vi fruktar det värsta inför en operation. Det är människor i den situationen som vi talar om. Jag skulle precis som andra här kunna räkna upp fall på fall som gjort mig svarslös. Man berättar att det i mitt hemlandsting, där Landstingsförbundets ordförande sitter, är 1 800 personer som köat mer än tre månader. För en starroperation behöver man vänta Jag förstår ärligt talat inte riktigt logiken i de resonemang som här förs från en del håll, där man säger: "när vi fått ekonomin i balans", "när vi kommit till rätta med ekonomin" osv. Jag menar att man därmed har sagt att ingenting kan göras på något område. Det är också det som har skett. Det gäller de sjuka och de svaga, människor som lider, som har värk och som har ångest. Då skall vi envisas med att ha divergerande uppfattningar om detta. Vi kastar ut pengar på att betala de människor som står i kö, med värk, vånda och ångest, i stället för att sätta upp ett mål som odiskutabelt skulle skärpa vården. Jag förstår inte hur han eller hon som inte tror det resonerar. Göran Persson säger gång på gång: Vi skall satsa på vård, skola och omsorg. Vad blir det av det? Köerna växer, och människor berättar att de får besked att de får vänta 24 månader eller 16 månader. Tre månader låter inte så mycket, men det är 90 dagar! Här borde vi ta oss samman. Sedan vill jag vända mig till Carl Bildt. Han får ha en viss förståelse för att man inte kan göra helt om hur många gånger som helst. Jag har aldrig hört någon så sällsam förklaring som att det var Carl Bildts tal under ett par minuter på ett lastbilsflak som fick till stånd sänkningen av fastighetsskatten. Kanske det går att under de kommande två minuterna - jag kan gott vara litet ironisk på den här punkten - skärpa tonen ytterligare så att det blir helt om hos Erik Åsbrink och Göran Persson i eftermiddag. Det är inte rimligt att vi inte skaffar fram pengar till detta. Det är inte rimligt. Jag vill vädja om detta. Jag tror inte att ett enda parti vill ha köer. Jag tror inte att en enda politiker i detta hus önskar att någon skall ha värk, vånda eller ångest. Men på något sätt har vi låst oss fast. Då går fru Schyman upp i talarstolen och håller ett mycket märkligt ekonomiskt anförande, men det hinner jag inte bemöta.

Fru talman! I den sista frågan som togs upp befinner jag mig mittemellan Margot Wallström och Gudrun Schyman. Det har sagts att man skall vara intellektuellt hederlig. I själva verklighetsbeskrivningen har Gudrun Schyman helt rätt. Extrapengarna leder i huvudsak till att balanskravet möjligen uppnås. Man kan inte också hävda att extrapengarna löser alla kvalitetsfrågor. Men i själva slutsatsen håller jag med Margot Wallström. Det kan inte vara någon lösning att man skall låna till vård. Vi måste ge de förutsättningar ekonomiskt och strukturellt som krävs för att vi skall lösa dessa problem. Både jag och Alf Svensson har varit inne på en strukturförändring som skulle tillåta försäkringskassan att köpa operationer för att korta vårdköer. Det kan inte vara en ideologisk fråga. Det är en finansdepartemental synpunkt att pengar som har anslagits till ett ändamål inte får användas till ett annat. Men det kan inte vara socialdemokratisk politik att det är bättre att betala för att människor lider än att betala för att människor skall bli friska. Jag tog tidigare upp ett meddelande som sjukvården i Karlstad i Värmland har skickat ut och där man inte bara säger att vårdköerna blir långa. För ungefär ett år sedan meddelade klinikchefen på ortopedkliniken i Karlstad att man helt enkelt ställde in planerade operationer därför att man inte hade råd att genomföra dem. Det brevet slutar med ett stycke som lyder så här: Det finns enligt valfrihetsprincipen möjlighet att bli opererad på andra sjukhus inom och utom landstinget på likvärdig nivå. Är du intresserad av detta får du själv ta kontakt med lämpligt sjukhus. Detta var för ett år sedan, men nu var det en nyhet i går. Det var ingen nyhet som ni kom med. Detta finns på många håll. Men poängen är att era landstingspolitiker inte tror på det här. Människor informeras inte om sina rättigheter. Just ett landstingsråd i Värmland sade i Landstingsförbundets tidning: Skönt att slippa behandlingsgarantin! - när det för några veckor sedan stod klart att ni inte tänker genomföra den. Har man den inställningen växer köerna.

Det är just kvinnosjukdomarna, Marianne Samuelsson, som drabbas - livmoderframfall och urininkontinens har helt orimliga vårdtider. Vi måste ha nya resurser genom försäkringssamverkan. Vi måste ha en ny struktur. Ingenting tyder på att de som nu sitter vid makten i landstingen och i regeringen är redo för det.

Fru talman! Det lät som om Margot Wallström försvarade ett system med köer som princip. Jag tror inte att det var hennes mening, men det lät av talet som att hon sade: "Det blir köer, vi måste acceptera köer. Vi kan inte göra någonting åt det. Så här är det. Det är den medicinska utvecklingen." Det är fel. Vi skall inte acceptera köerna. Det går så tydligt att visa att vi de facto hade lägre skatt och kortare köer under perioden av borgerligt styre. Det som ni har åstadkommit och administrerat är högre skatt och längre köer. Anledningen är inte nödvändigtvis att ni ville ha längre köer - det håller jag med om - utan att ni förnekade valfriheten. Ni skär bort möjligheter till vård och flexibilitet, som annars skulle finnas. Andreas hade fått en bättre vård. Så var det. Det som behövs nu är ett batteri av åtgärder. Det håller jag med om. Vi måste vara beredda att ge valfriheten, vara beredda att öka flexibiliteten i organisationen. Lyssna på läkarna, lyssna på sjuksköterskorna! De säger att det är stelheten i organisationen som leder till många av problemen. Ändrar vi på det kan vi få bättre vård till resurser motsvarande dem vi har i dag. Margot Wallström frågade vad vi tyckte om det de föreslagit. Det är otillräckligt, eftersom det inte accepterar valfriheten, och därmed ger det köer. Det påminner mig mycket om det som Gertrud Sigurdsen argumenterade för i denna talarstol i slutet på 80-talet och början på 90-talet. I stället för att ha regionala köer skulle vi slå ihop alla, så då blev det socialdemokratiska alternativet en rikskö i stället för en regionalkö. Det är en annan kö, men risken finns fortfarande att det är en kö. Alf Svensson! Jag vet inte om det hjälper, men låt mig försöka. Till den frånvarande: Gör något! Acceptera vårdgarantin! Kapa köerna! Ändra systemet! Tror ni han hörde?

Fru talman! Låt mig göra en koppling till den fråga som Alf Svensson tog upp. Med insyn i beslutsprocessen kan jag säga att det finns en benägenhet att överdriva utanförstående krafters insatser. Självfallet handlar resursfrågan om prioriteringar. Jag har försökt säga det. Vi måste kunna säga att det här har vi råd med och det här har vi inte råd med. Sjukvården skall prioriteras, men det räcker inte. Margot Wallström har kanske ägnat för litet tid av sitt tal åt det förebyggande. Jag väntar mig mer på den punkten. Självfallet skall vi samordna resurser, dvs. köpa bort köer med pengar som annars går till köande. Det borde vara självklart, och det är självklart. Det är bra att ni säger det tydligt. Det skall finnas ett fritt vårdval över landstingsgränserna, för det är naturligtvis en styggelse för människor som känner sig vara i ett underläge att de inte har möjlighet att få komma någon annanstans där kön inte är lika lång. Det accepteras inte av patienterna. Då kommer jag till vårdgarantin. Vad handlar den om egentligen? Jo, den handlar om att makten förskjuts från det politiska systemet till patienterna, så att de har mer kraft att säga att de har rätt till vården. Jag håller med Margot Wallström om att detta självfallet kräver mer resurser. Det är den svåra kombinationen vi måste försöka åstadkomma. Instrumenten i den rikspolitiska debatten om sjukvården måste förstärkas. Vårdgarantin är ett sätt att förstärka den rikspolitiska möjligheten till påverkan. Det är den möjligheten vi måste använda. Ett svar vore bra.

Fru talman! Det gläder mig att Lars Leijonborg har intellektuell kapacitet att förstå vad jag säger och att vi också är överens om att balanskravet för många landsting med finansiella underskott får den effekten att de tvingas avsätta medel till t.ex. pensionsavsättningar i stället för att använda samma pengar till vården. Det är alltså inte, Margot Wallström, fråga om att låna pengar till vården, utan det är fråga om att ge landsting och kommuner möjligheter att göra de nödvändiga prioriteringarna, dvs. att använda de pengar som finns till just vård och omsorg och inte någonting annat. Den typen av politiska beslut, att skjuta fram balanskrav just för att förhindra att t.ex. pensionsavsättningar undantränger nödvändig vård och omsorg, har Margot Wallström själv tidigare varit med om att fatta i en socialdemokratisk regering. Det här kan inte vara någon nyhet, och det kan inte vara något konstigt. Det handlar om att inse att detta i dagens läge vore det enda rimliga om det skall finnas någon trovärdighet i regeringens vackra tal om hur de nu futtiga 4 miljarderna skall användas för att åtgärda alla brister som finns. Det är inte trovärdigt för er att tala om ökade resurser, så länge ni inte genomför den här förändringen i balanskraven för kommuner och landsting. Det kan inte vara omöjligt att förstå. På sikt behövs det naturligtvis mer pengar. Andelen av BNP som går till vården har ju krympt, medan behoven har ökat. Andelen personal inom landsting och kommuner har krympt dramatiskt, och behoven har ökat. Så kan det naturligtvis inte se ut om vi skall ha en vård som utgår från att vi vill tillfredsställa människors behov av ett värdigt liv i alla åldrar. Då måste vi tillföra mer pengar, nu och i framtiden.

Fru talman! Javisst behöver vi någon form av garanti för att människor i vårt land skall kunna få den vård de behöver, men för att klara detta behöver vi också mer vårdpersonal. När man träffar dem som jobbar inom vården är det vanligaste klagomålet just att det är så få kvar på jobbet och att det är så tungt och jobbigt att de inte hinner med. Varför har det blivit så? Jo, kommunerna och landstingen har tvingats spara, och det har de gjort genom att sparka personal, som sedan betalas av staten via arbetsmarknadsstöd och annat. I dag sägs det att arbetslösheten kostar 155 miljarder per år. Jag kan inte förstå varför vi inte kan samordna kassorna och i större utsträckning använda pengarna till det vi behöver få gjort i det här landet. Då vore det väl ypperligt bra att i stället för att betala människor för att ingenting göra betala dem för att göra de nödvändiga jobb som behöver göras i det här landet. Det skulle alla må mycket bättre av. Jag kan ta ett exempel. Häromdagen blev jag uppringd av en diabetiker som sade: Jag är blind och rullstolsbunden. Tidigare kom nattpatrullen och hjälpte mig med min spruta på morgonen, eftersom jag inte kan se. Men kommunen drog in nattpatrullen. Nu säger de att jag måste åka till vårdcentralen. Varje morgon börjar hon alltså med att ta taxi till vårdcentralen, och där får hon vänta tills man har tid att ge henne sprutan. Hon kommer hem vid 10-tiden för att äta sin frukost. Det här tycker jag inte är acceptabelt. Alltihop beror på att vi har sparat på fel sätt. Vi har sparat på personalen och i stället lagt kostnaderna på arbetslösheten. Det här ser jag som en nödvändighet, på samma sätt som vi samordnar kassorna när det gäller försäkringskostnaderna. Det är dyrt att låta människor gå sjukskrivna i stället för att se till att de blir opererade. Använd de pengarna där de behövs, nämligen i vården! Det skulle gå att göra hemskt mycket mer om vi bara lärde oss att samordna på ett bättre sätt.

Fru talman! Äras den som äras bör, naturligtvis. Olof Johansson tog upp det här med innanförstående krafters insatser. Att jag nämnde Carl Bildt där berodde på att både herr statsministern och herr finansministern gjorde det. Sedan är det alltid litet svårt att veta om Olof Johansson är innanförstående eller utanförstående. Men är det nu så att Olof Johansson fortfarande är innanförstående tyr jag mig gärna till honom. Jag förväntar mig då naturligtvis att han i denna fråga får igenom det han tydligen fick igenom, och skall äras för, när det gäller fastighetsskatten. Sedan vet vi alla, fru talman, att om vi själva, vår familj eller någon oss närstående är i behov av sjukvård eller operation finns det inget vi prioriterar så mycket som det - ingenting! Vi förväntar oss att genast komma till och få den bästa tänkbara vård. Så är det med oss alla. Därför blir den här debatten så sällsamt konstig. Det är nu som vi försöker hitta alla möjliga hinder att resa och gör vårt yttersta för att visa att den här typen av önskemål inte låter sig villfaras. Ändå vet vi att oberoende av varje partigräns är vi på den här punkten - som individer, som familjer, som hushåll - rörande överens. Sedan är det möjligt att jag missförstod Gudrun Schyman. Vi får väl göra upp det vid sidan om så att jag också kan framstå som intellektuellt hederlig - jag uthärdar inte att enbart Lars Leijonborg får det epitetet. Men det är klart att man ute i landstingen nu och då prioriterar märkligt. Om man går igenom landsting efter landsting kan man se att det satsas miljoner än här och än där som inte går till att korta köer och ge människor deras självklara rätt till operationer eller vård.

Fru talman! Det är riktigt att det finns många andra problem i vården än vårdköer. Jag är dock inte säker på att det är ett argument som talar till Margot Wallströms fördel i den här debatten. Jag tror att det som har skapat en sådan oerhört frustration ute i vården är att människor minns att ni kom till makten 1994 på löftet att stoppa uppsägningarna i vården. Jag har många exempel och bevis på att ni sade det. Därefter har 80 000 fått sluta i vården i kommuner och landsting. När ni nu tillför extra pengar går inte dessa i praktiken till förbättringar utan stoppas i svarta hål. En del kommuner använder dem inte alls i äldreomsorgen eller i skolan. Både i Boxholm och i Piteå har man lagt pengarna på brandkåren. Landstingsförbundets ordförande har nämnts här, och i hans landsting, Landstinget i Jönköpings län, läggs pengarna på en musikteater. Det är klart att det är detta som skapar klyftan. Man hör Margot Wallström säga i TV att det här skall gå till vården, och sedan används det till något helt annat. Genom att upphäva husläkarlagen och på så vis slå sönder vårdkedjan, genom att avbryta FINSAM försöket, genom att avskaffa vårdgarantin och genom att behandla privata vårdgivare på ett orättvist sätt, såsom Samverkansutredningen visar, har ni på fyra viktiga strukturpunkter försämrat förutsättningarna för vården. Det är det som gör att vi nu kan konstatera att på område efter område inom vården växer problemen. Margot Wallström sade i något sammanhang att det inte är trovärdigt att lova på det sätt som t.ex. Folkpartiet gör. Låt oss se i september vem som har mest trovärdig vårdpolitik.

Fru talman! En av riksdagens viktigaste uppgifter är dess kontrollerande makt. Det finns många olika inslag i den. Det finns möjlighet till misstroendeförklaring mot regeringen eller mot en enskild minister. Det finns möjlighet att ställa frågor till statsråden. Riksdagens revisorer kontrollerar mycket, bl.a. hur reformer genomförs eller inte genomförs. Justitieombudsmannen utses av riksdagen på förslag av konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottets roll inom kontrollmakten är främst dess granskning av statsråd och hur regeringsärendena handläggs. Den senare frågan har vi ofta uppe på höstarna numera, medan frågan om enskilda statsråds agerande vanligtvis diskuteras som nu, i maj. Konstitutionsutskottet är ingen domstol. Den består av aktiva riksdagsledamöter från olika partier. För dem gäller bl.a. den allmänmänskliga bristen att det är lättare att se grandet i grannens öga än bjälken i det egna. Eller mer konkret, det är lättare att finna fel hos andra partiers ministrar, och det är lättare att finna förmildrande omständigheter hos egna ministrar. KU har på senare år försökt att dämpa sådana utslag. Men det är nog extra svårt i maj månad ett valår, dvs. som i år. En reflexion från en relativt ny ordförande i konstitutionsutskottet är att det vore värdefullt om regeringspartiet vore mer kritiskt och oppositionens företrädare något mindre kritiska. Det är bättre med en enig, något dämpad kritik än voteringar längs blockgränserna. Konstitutionsutskottets roll är en granskande roll. Men som all vettig granskning är den främst till för att förebygga, för att förhindra fel, i det här fallet missbruk av makt. Existensen av KU:s granskning skall tillsammans med mycket annat i ett öppet och demokratiskt samhälle bidra till att rikets högsta damer och herrar, statsråden, sköter sig. En av mina företrädare lär, halvt på skämt, halvt på allvar, ha föreslagit att varje statsrådsrum skulle förses med en skylt där det stod: Konstitutionsutskottet ser dig! Inget statsråd skall med lätt sinne öppna kuvertet från KU med begäran om svar, än mindre gå med lätta steg till en utfrågning i konstitutionsutskottet. Men i första hand handlar det inte om straff och offentlig vanära, utan som jag sagt framför allt om att förebygga att statsråd hoppar över skaklarna. Ibland kan KU t.o.m. vara mer än förebyggande, nämligen utvecklande och förtydligande. Ett gott exempel i år är ställningstagandet till ett par anmälningar som rör Sveriges förhållande till EU. Jag skall återkomma till dem. I år liksom tidigare år rör anmälningarna, som i år är ca 30 stycken, många mycket olika frågeställningar.

Det uppfanns något sekel före demokratins genombrott. Det har överlevt demokratins införande och alla andra stora samhällsförändringar under nästan två sekel. Det är ovanligt i ett parlamentariskt system. Många trodde nog på 20-talet att KU:s roll skulle försvinna i och med att vi införde demokrati och fullständig parlamentarism. Men många saker har hänt, inte minst utfrågningen av statsråden, som infördes 1988. Den har av många beskrivits som den kanske största förändringen under 1900-talet i relationen mellan riksdag-KU och regeringen, dvs. att statsråden skulle kunna komma till utskotten, inklusive konstitutionsutskottet, och höras. För många medborgare är nog KU identiskt just med den muntliga utfrågningen. Det är något speciellt med själva utfrågningssituationen. Många av oss minns också det dramatiska genombrottet för dessa sommaren för tio år sedan i en mycket dramatisk fråga. Men KU är inte identiskt med de muntliga utfrågningarna, även om det är en mycket viktig del. Under våren har denna delvisa missuppfattning kanske t.o.m. förstärkts genom den diskussion som förts om ett visst av de ca 30 aktuella anmälningar som skulle föranleda muntliga frågor utöver de skriftliga. Om detta kan man förstås i varje enskilt fall ha olika åsikter. Men det kan vara bra att veta att det i år är ungefär var tredje anmälan som lett fram till muntlig utfrågning. Det är inte heller så att ett statsråd är garanterad att slippa kritik i granskningsbetänkandet bara för att han eller hon slipper en kallelse till muntlig utfrågning. Vi har ett sådant exempel i år. Fru talman! Jag skulle i denna min inledning översiktligt vilja nämna några av årets anmälningar och de frågor de rest. Några frågor har vi enats om. Några andra har vi olika meningar om. Det gäller statsrådet Göran Perssons uppgifter om skolans kommunalisering vid en tidigare utfrågning. Det gäller två EU-ärenden som lett till enighet om kritiska och utvecklande synpunkter. Det gäller två anmälningar som rör säpo och eventuell åsiktsregistrering. Det gäller regeringens hemligstämpling av det s.k. scientologmaterialet, och det gäller gåvor och förmåner till statsråd, framför allt statsministerns lån av ett semesterhus i Spanien. Jag börjar med frågan om uppgifter i tidigare utfrågningar. Det är för KU:s granskning av allra största vikt att det ges korrekta uppgifter. I den allmänna debatten, och ibland inom utskotten, dyker upp diskussionen om att införa ed i konstitutionsutskottet. För min del tycker jag det inte vore en bra åtgärd. I det aktuella fallet har det varit tydliga skillnader mellan vad som sagts i en tidigare utfrågning i KU och vad som skrivits i en bok som gavs ut nu i höstas. Man har inom KU inte lyckats enas på denna punkt. Enbart Folkpartiet och Moderaterna har funnit anledning att kritiskt beröra detta. Jag återkommer till denna fråga under den speciella punkt som rör detta. Flera anmälningar rör Sveriges medlemskap i den europeiska unionen. EU är ett fredsprojekt. Men det är också ett projekt för att kunna hantera frågor som löses bäst på europeisk nivå. Utgångspunkten måste självfallet - i alla fall för en liberal - vara närhetsprincipen, dvs. frågor skall avgöras så nära medborgarna som möjligt. Men vissa frågor avgörs bäst på europeisk nivå. Detta betyder också att för vårt land viktiga beslut, ibland lagar som skall gälla även i Sverige, nu antas på europeisk nivå i samarbete med de andra 14 demokratier som i dag utgör unionen. Det är viktigt att svenska folket och den svenska riksdagen får starkast möjliga inflytande på dessa beslut. Europafrågan har ett enigt konstitutionsutskott funnit anledning att kritisera berörda ministrar. En av anmälningarna gäller att miljöminister Anna Lindh inte sett till att riksdagens jordbruksutskott, trots klara regler vad gäller utskottens rätt till information, inte fått en begärd redovisning av en EU-studie om hur Sverige har genomfört vissa EU-direktiv. Det är värdefullt att KU slår fast att reglerna måste tillämpas. Den andra anmälningen gäller den viktiga frågan om ett statsråd i EU-samarbetet har att följa den majoritetsuppfattning som framkommit i riksdagens EU nämnd. Anmälan rör statsrådet Leif Pagrotsky och ett föreslaget samarbete om turistpolitik. Ett enigt konstitutionsutskott erinrar om ett tidigare uttalande som utskottet gjort om relationen mellan EU-nämnden och statsrådens agerande när de träffar sina kolleger på europeisk nivå. Utskottet gör bedömningen att det måste finnas mycket goda skäl för regeringen att göra en avvikelse från vad EU-nämnden gett uttryck för i samrådet och konstaterar för sin del att sådana skäl inte förelegat i det aktuella fallet. Det är ett principiellt viktigt ställningstagande. De två ärendena där KU är enigt är goda exempel på att KU inte bara kan kritisera utan ge vägledning inför framtiden. Om liknande ärenden som dessa två inte dyker upp i framtiden har årets KU-granskning inneburit en väsentlig insats för att öka riksdagens kunskaper och inflytande på den svenska EU Två av årets anmälningar gäller Säkerhetspolisen. De är viktiga frågor. Vi har sedan slutet på 60-talet i lag och sedan slutet av 70-talet i grundlag förbud mot att registrera någon enbart på grund av politiska åsikter. Den ena anmälan gäller vilka direktiv som olika regeringar har gett till Säkerhetspolisen och om de är i överensstämmelse med grundlagarnas stadganden. Den andra anmälan gäller huruvida svenska regeringar vilselett Europadomstolen i den s.k. Leanderaffären. Det är enligt min mening beklagligt att inte en majoritet, gärna hela KU, ställt sig bakom den kritik som framförts i reservationerna i dessa två ärenden. Jag skall återkomma till dem senare i dag. Ett uppmärksammat ärende gäller det s.k. scientologmaterialet. Det förekommer, enligt min uppfattning, flera missuppfattningar om vad den frågan egentligen handlar om. Själva anmälan gäller om statsrådet Freivalds gjort rätt i att hemligstämpla materialet. Vad problemet egentligen handlar om är en målkonflikt mellan två mycket viktiga principer. Den ena är den för Sverige nästan unika offentlighetsprincipen. Den skapades för ett par sekler sedan, uppfattas av alla som oerhört väsentlig för den svenska demokratin och vars principer vi försöker sprida internationellt - inte minst inom den europeiska unionen. Den andra principen är frågan om upphovsrätten, dvs. människors rätt att själva få utnyttja och dra fördel av vad de skapat inom konst, kultur eller på annat sätt. Sverige har på området ingått internationella förpliktelser. Vi har tillsammans med andra frivilligt diskuterat hur det skall vara med upphovsrätten. Dessa två principer kolliderar. Ett annat land - USA - har pekat på att det i vårt land just nu förekommer att scientologmaterialet, som de själva vill ha hand om, har lämnats in på svenska myndigheter och därmed, i enlighet med våra regler, har blivit offentligt. Med hänvisning till de svenska internationella förpliktelserna har regeringen valt att hemligstämpla materialet. Kammarrätten har delat den bedömningen. Regeringsrätten kommer att ta ställning till den frågan. Om Regeringsrätten gör samma bedömning som den underliggande rätten, uppstår den intressanta frågan om det skall vara olika regler för utrikes material och för inrikes material. Det kan finnas olika lösningar på konflikten. Någon riktigt bra tror jag inte finns. Regeringen tillsatte för någon månad sedan en utredning som avser att belysa bl.a. den frågan. Reservanterna har betraktat det hela som påtryckningar och kritiserat regeringen på den punkten. Vi får återkomma till den frågan. Man kan undra hur de hade sett på frågan om det inte hade varit världens mäktigaste supermakt utan Danmark, Belgien eller Irland som hade velat slå vakt om sina medborgares upphovsrätt. KU har inte hemligstämplat scientologmaterialet. KU har för sin del redovisat på ett klarare sätt än vad som hittills har varit möjligt vad konflikten egentligen gäller - för den som vill ta del av KU:s betänkande. Vi har för vår del offentliggjort det material vi har haft, med undantag av den svenska regeringens bedömning av den svenska förhandlingspositionen. Fru talman! Utskottets namn är konstitutionsutskottet. Det har ibland i debatten, t.o.m. av erfarna KU-ledamöter, hävdats att KU enbart skall ägna sig åt s.k. konstitutionell kritik - förmodligen något slags brott mot grundlagarna. Det bör alltså bara vara sådant som kan tas upp till behandling och föranleda kritik - om jag har förstått argumentet rätt. Diskussionerna i år gällde närmast anmälningar om gåvor eller förmåner som statsråd mottagit. Två av anmälningarna som behandlas i årets betänkande gäller sådana frågor. En anmälan från socialdemokratiska ledamöter gäller gåva av pistoler till ett statsråd i den förra regeringen. En annan anmälan från en folkpartiledamot gäller ett statsråds lån av ett semesterhus där förmånens värde varit avsevärt större än den gåva som statsrådet sedermera gett en av husägaren omtyckt stiftelse som tecken på uppskattning av huslånet. Dessa anmälningar gäller egentligen om det finns behov av regler för statsråd som går utöver vad grundlagen och brottsbalken stadgar. Svaret på den principiella frågan har egentligen redan getts av olika regeringar under 90-talet, där de i skrifter och promemorior hävdat att regeringsledamöter bör iaktta betydande säkerhetsavstånd i frågor som rör gåvor och förmåner. Detta har naturligtvis ytterst att göra med vikten av allmänhetens förtroende för dem som styr landet. Det måste alltid finnas skrivna och även oskrivna regler som statsråd bör följa. Det finns handlingar som befinner sig mellan det helt lovvärda och det som är straffbart. I anmälningsärendet som gäller statsministerns lån av ett semesterhus i Spanien sommaren 1997 tycker vi från Folkpartiets sida att det finns anledning till kritik. Det är med förvåning som vi noterar att vi är ensamma om att framföra denna kritik. I debatten under den punkten kommer Anders Johnson att utveckla våra synpunkter på det aktuella ärendet. Fru talman! Som framgått är det många olika frågor. En redovisning av alla de trettiotal ärenden som i dag behandlas skulle ha gett en ännu bredare bild. Dagens debatt kommer att beröra fler frågor utöver dem jag nämnt i denna inledning. Margitta Edgren, Anders Johnson och jag kommer i de enskilda ärendena att mer i detalj redovisa Folkpartiets synpunkt. Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan i de frågor där vi från Folkpartiet liberalernas sida inte anmält några reservationer. Vi står naturligtvis bakom alla de reservationer som bär vårt namn. Men för tids vinnande i samband med omröstningen begränsar jag mig till att yrka bifall till reservation nr 1 om statsrådet Göran Perssons uppgifter i konstitutionsutskottet om kommunaliseringen och reservation nr 16 om regeringens handläggning av Leandermålet inför